Fru talman! Även jag efterlyste en plan för omvandlingsverksamheten. Den s.k. försöksverksamheten förefaller framför allt styras av åldern på lagmännen i de mindre tingsrätterna. Jag skulle vilja hävda att det i så fall är en något bristfällig plan. Det förvånar mig vidare att justitieministern framställer det som en fördel för Oskarshamn att den lilla tingsrätten där som administrativ chef får lagmannen i Kalmar. Bl.a. Domareförbundet har, som jag påpekade i mitt förra inlägg, till att börja med framhållit att det finns en konstitutionell kritik mot detta, just därför att det har att göra med de enskilda domarnas och domstolarnas självständighet. Värnet om domstolarnas oberoende och den enskilde domarens självständighet är här av vikt, skriver Domareförbundet. Domareförbundet menar också, vilket jag har citerat, att lagstiftarens mening i regeringsformen 11 kap. 1 § tredje stycket måste vara att chefen för en domstol skall vara en lagman som erhållit fullmakt för just den domstolen. Domareförbundets slutsats var att i förlängningen annars en enda domare skulle kunna vara chef för alla domstolar. Man måste fråga sig hur det då fungerar med självständigheten. Jag håller naturligtvis med Anders Karlsson om att det finns också andra aspekter på den här frågan än de rent konstitutionella, som jag har försökt belysa här, nämligen att de små domstolarna är en viktig del av infrastrukturen i rättsstaten Sverige. Också detta måste vägas in.
Fru talman! Jag har förståelse för den oro som Anders Karlsson ger uttryck för, inte minst från allmänt sysselsättningspolitiska synpunkter. Jag tror trots allt att det är viktigt att de faktorerna inte får vara avgörande när vi diskuterar den utveckling som vi vill ha av vårt domstolsväsende. Ändå vill jag säga att man när beslut om förändringar så småningom tas naturligtvis också skall ha en bredare och mera allmän syn både på rättsväsendet i stort och på hur lokalsamhället påverkas i olika avseenden. Men dessa faktorer får inte vara avgörande för själva tänkandet när man skall reformera rättsväsendet. Det måste vara rättsväsendet och medborgarnas krav på dess funktioner som skall vara styrande för reformarbetet. Med det svar som jag gav på Anders Karlssons interpellation tror jag väl ändå att den oro som för närvarande finns i Landskrona borde kunna stillas. Vad gäller Gun Hellsvik är det för mig nästan obegripligt hur man kan ägna en interpellationsdebatt här i riksdagen, ett tillfälle till diskussion om förändringarna i rättsväsendet, åt att påstå att de folkvalda skall hållas utanför, utan att med ett ord beröra det sakliga innehållet i frågan. Jag inte fått ett ord som reaktion på mina tankar om att man kanske skulle diskutera lite större domkretsar för att skapa bättre förutsättningar att effektivisera och förbättra rättsväsendet. Det tycks inte finnas något intresse för själva sakfrågan. Jag tycker i allra högsta grad att de folkvalda i riksdagen skall ta varje chans att debattera de här frågorna och att komma med sina egna idéer om och synpunkter på hur förbättringar kunde göras. Jag för här fram en idé om vidgade domkretsar, vilken vi skulle kunna föra en livligare diskussion om, men jag får ingen reaktion från i varje fall de moderata folkvalda representanterna. Visst finns det en plan för en reformering, men jag är inte, Gun Hellsvik, på något vis beredd att låsa fast vad resultatet av förändringsarbetet skall vara. Det är just det som jag vill skall ske i god ordning i alla de demokratiska steg som måste tas men också i nära samarbete med dem som arbetar i rättsväsendet. Jag tror faktiskt att det är så gott som unikt att försöksverksamheten och de diskussioner som i dag mycket medvetet förs via en utvecklingsgrupp i Domstolsverket bedrivs under medverkan från dem som är närmast berörda av frågorna. Det är i det närmaste unikt i vart fall i rättsväsendets historia att ett reformarbete bedrivs på det viset. Jag tycker att det är rätt sätt att arbeta. Jag har därför ingen plan för vart detta reformarbete i slutändan skall leda till. Det är en öppen fråga, och det är därför som jag efterlyser en konstruktiv diskussion även i riksdagen om det sakliga innehållet i detta sammanhang. Till Aurelius vill jag säga att det väl inte är så märkligt att man tar tillfället i akt när en lagman går i pension att då diskutera hur man kan förändra den administrativa ledningen av domstolen. Jag tycker att det är ett bra sätt att ta hänsyn till de människor som arbetar i domstolsväsendet att begagna ett tillfälle när det finns en naturlig avgång. Jag vill väldigt tydligt tillbakavisa att det skulle existera några andra konstitutionella krav än att det skall finnas en ordinarie domare i en domstol. I alla de fall som här har nämnts som exempel finns det självfallet en ordinarie domare i domstolen.
Fru talman! Laila Freivalds och jag är nog överens om vad som är viktigt för domstolarnas utveckling och att rättsväsendet inte får komma vid sidan av. En viktig del är det som ligger i det svenska rättssystemet med lekmän i tingsrätterna och att de som har begått ett brott på en ort också döms av sina egna. Risken finns vid centralisering av verksamheter att stora delar av detta försvinner, dvs. det rättsmedvetande och rättstänkande som finns i det svenska rättssystemet. Det måste också vara en viktig del i det analysarbete som nu pågår bl.a. för den del av domstolsväsendet som Landskrona ingår i. Jag har också försökt att belysa det som varit tungt vägande i svaret från justitieministern, nämligen kompetensen i domstolarna. Vi är också överens om att den skall finnas. Jag har talat mycket om Landskrona och dess tingsrätts förträfflighet i kalla siffror som Domstolsverket har tagit fram. Jag kan lägga till ytterligare ett argument. Av de fem fall i Sverige som har gått till EG-domstolen har två kommit från Det finns redan i dag en mycket stor och god kompetens i tingsrätten i Landskrona. Min förhoppning är fortfarande att lagmannen skall återbesättas.
Fru talman! Låt mig bara instämma i det senaste som Anders Karlsson sade. Det finns hög kompetens i Landskrona tingsrätt, och så gör det faktiskt i alla våra domstolar. Det är precis det vi skall värna om och säkerställa. I den föränderliga värld med de alltmer ökade krav som ställs på rättsväsendet skall vi även i fortsättningen ha hög kompetens i våra domstolar.

Fru talman! Carl-Erik Skårman har frågat vilka åtgärder jag kommer att vidta för att riksdagen med ett genomarbetat underlag skall få ta ställning till tredimensionell fastighetsindelning. Vidare har Carl Erik Skårman frågat om jag tänker vidta några andra åtgärder för att underlätta lösningen på de fastighetsfrågor som utredningsförslaget om tredimensionell fastighetsindelning syftar till att lösa. Slutligen har Carl-Erik Skårman frågat varför regeringen inte har gått vidare när det gäller att förbereda förslag till riksdagen om tredimensionell fastighetsindelning. I betänkandet Tredimensionell fastighetsindelning, SOU 1996:87, presenteras förslag som innebär en stor principiell nyhet i fastighetsrätten. Jag delar uppfattningen att fastighetsrätten kan behöva reformeras för att möta nya behov i ett föränderligt samhälle. Samtidigt måste man värna om stabiliteten i dagens fastighetsrättsliga system. Man måste därför noga analysera behovet av nya regler så att lagstiftningen får en ändamålsenlig utformning och väga det mot de komplikationer som en tredimensionell fastighetsindelning eventuell skulle föra med sig. Vid remissbehandlingen av betänkandet har fler remissinstanser ifrågasatt om reformbehovet är så starkt att de föreslagna reglerna är motiverade. Och i betänkandet har redovisats enbart enstaka byggprojekt som inte blivit av beroende på att man inte kan bilda tredimensionella fastigheter. Sannolikt finns det ett behov av lagstiftningsåtgärder på området. Det är emellertid angeläget att få behovet närmare dokumenterat och identifierat. Flera remissinstanser har också pekat på komplikationer som skulle kunna uppstå med ett system som tillåter tredimensionell fastighetsindelning. Som ett exempel kan nämnas de frågor som har uppkommit med anledning av utredningens förslag att man skall kunna bilda obebyggda fastigheter utan koppling till mark, dvs. ett slags luftfastigheter. Det pågår nu i Justitiedepartementet ett arbete som främst syftar till att närmare belysa de behov som finns, så att en kommande lagreglering motsvarar behoven. Min ambition är att det analysarbetet skall slutföras i år. När det emellertid gäller ett av de förslag som presenteras i betänkandet är behovet mera tydligt. Förslaget i den delen gäller att införa en möjlighet att överflytta fastighetstillbehör från en fastighet till en annan. I den frågan bedrivs arbetet med inriktningen att ett lagförslag kan presenteras under hösten.
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för att jag fått svar på min interpellation. Jag är glad över att statsrådet håller med om att fastighetsrätten behöver reformeras. Dock tycker jag mig urskilja en viss motvillighet mot förändringar i statsrådets svar. Kanske borde jag som tillhör ett formellt konservativt parti glädjas åt formuleringar som påminner om Edmund Burkes filosofi om att det bestående har ett värde i sig just därför att det har bestått. Statsrådet säger att man inte har kunnat visa på många projekt som uteblivit beroende på avsaknad av tredimensionell fastighetsbildningsmöjlighet. Behovet av tredimensionell fastighetsbildning måste dokumenteras ytterligare. Det är mycket komplicerade frågor det rör sig om, och man måste värna om det bestående systemet. Behovet av tredimensionell fastighetsbildning måste tas fram ytterligare. Statsrådet visar också på att det skulle uppstå en viss risk för att det eventuellt skulle bildas luftfastigheter under en kort tid när nybyggnation pågår. Statsrådet påpekar dock att analysen av utredningsförslaget fortfarande pågår i Justitiedepartementet tre år efter det att utredningen publicerats. Även om det inte ger ett imponerande intryck av departementets arbetshastighet inger det ändå en förhoppning om att något skall hända i en framtid. Den traditionella fastighetsbildningen är tvådimensionell. Fastigheten anges i markytan och teoretiskt är gränsen uppåt i himlen och neråt i jorden obegränsad. Men i många av våra tätbebyggelser är det rent av svårt att bestämma var en markyta är belägen beroende på att mänsklig hand har ombildat verkligheten ganska mycket. Sergels torg i Stockholm är ett exempel på ett sådant område. Underst finns en tunnel som i praktiken behärskas av SL, ovanpå den en biltunnel tillhörande staden, därpå ett affärscentrum som besitts av diverse affärsidkare och ytterligare ovanpå detta ett höghus som ägs av AMF-fastigheter. Förhållandena har utvecklats sedan den vanligaste fastighetstypen var ett antal tunnland med lada och ladugård på. I huvudstaden finns flera ställen där den traditionella fastighetsbildningen påtagligt bromsat utvecklingen på grund av en gammalmodig fastighetsbildning. Sergels torg är ett sådant område, Centralstationsområdet ett annat och Liljeholmstorget ett tredje. Där får man nu i stället försöka snickra med servitut och andra konstruktioner för att få någorlunda hyfs på de formella problemen. Behovet av tredimensionell fastighetsbildning har vidimerats på olika sätt. I samband med remissbehandlingen av utredningen var huvuddelen av de ca 30 remissinstanserna av den uppfattningen att det fanns ett behov av tredimensionell fastighetsbildning. För den som tvivlar vill jag rekommendera en kontakt med Stockholms stadsbyggnadskontor. Det är märkligt att regeringen inte har jobbat hastigare med detta. Det har gått rykten om att man skulle komma med ett förslag till hösten. Men det blir förändrade bestämmelser om fastighetstillbehör. Det är nu inte så löjligt som det låter. Det är jag den första att erkänna. Men det är faktiskt en överdrift att påstå att det skulle vara ett epokgörande ingrepp i fastighetsbildningen och fastighetsbildningsrätten. När kommer egentligen ert arbete med en ny tredimensionell fastighetsbildning i gång?
Fru talman! Det pågår ett arbete även om det inte består i ett arbete med att ta fram ett lagförslag. Som jag sade i mitt svar är situationen den att man utan några större svårigheter kan konstatera att det finns ett behov av att reformera fastighetsrätten med hänsyn till hur vårt samhälle förändrar sig och hur disponeringen av fast egendom i dag sker. Problemet är bara, som jag försökte peka på, att det fortfarande är ganska oklart vad detta behov exakt består av. Att det finns i någon form, det är tydligt. Men hur det egentligen ser ut är inte så lätt att fastställa beroende på att det fortfarande är få konkreta exempel där frågeställningen har kommit upp. För varje exempel som kommer upp ser man att det är olika frågeställningar som är själva utgångspunkten, och det skapar olika, nya konfliktytor som så småningom måste hanteras i en ny lagstiftning. Det är därför det arbete som pågår handlar om att följa utvecklingen och se hur den faktiska verklighetens förändring tydliggör detta behov, så att vi får mera underlag för att kunna dra slutsatser av vad en ändamålsenlig lagstiftning skulle kunna innehålla. Det arbetet består bl.a. i att ha kontakt med dem som verkar på det här området och att föra en dialog med andra myndigheter, universitet och experter av olika slag för att tillgodogöra oss vad de under tidens gång kommer underfund med. Tiden i sig här är ingen nackdel, utan den är faktiskt ett av redskapen för att få det här goda underlaget. I höst räknar jag med att vi, efter den hearing som vi då planerar, har ett underlag som gör att vi kan formulera hur vi skall gå vidare. För vi måste gå vidare. Jag delar helt Carl-Erik Skårmans uppfattning om att det här är ett oerhört intressant och spännande område rent juridiskt, och dessutom tror jag att det har betydelse för Sverige som sådant när det gäller att utveckla näringsverksamhet och utnyttjandet av fast egendom i nya effektiva ekonomiska former. Så vi skall fortsätta detta arbete, men låt det ta den tid det behöver, beroende på att ju grundligare och bättre vi gör arbetet nu, desto bättre kommer resultatet att bli senare, och vi kommer att undvika åtminstone en del av de komplikationer som kommer att uppstå när det befintliga systemet möter nya regler av ett helt annat slag. Vi får nämligen räkna med att det kommer att uppstå komplikationer, svårigheter och tvister som kanske t.o.m. är större än dem som vi har i dag när det gäller att hantera nya företeelser med den lagstiftning som vi har i dag.
Fru talman! Jag har förstått att det är här vi har problem, och de 3,5 åren som det nu kommer att dröja innan det kommer något förslag tyder på att det finns många problem. Jo, jag har förstått att regeringen uppenbarligen var oroad över den här frågan redan 1995. Regeringen förbjöd ju utredningen att syssla med den del av tredimensionell fastighetsindelning som har bäring på ägarlägenheter. Regeringen tycker ju som bekant inte om ägarlägenheter. Riksdagen är av en annan mening, och har ju, vilket också är bekant, beställt förslag om ägarlägenheter av regeringen. Regeringen kanske hade anledning att oroa sig med tanke på de remissvar som gavs på utredningen redan under 1996. Inte nog med att de flesta var positiva till den här tredimensionella fastighetsindelningen; man sade dessutom att det hade funnits ännu större anledning att vara positiv om det hade funnits ägarlägenheter med i förslaget. Enligt sakkunniga fastighetsexperter är det ju så att ett förslag om tredimensionell fastighetsbildning för icke-bostäder, som löser många av de problem som finns, löser även problem som kan finnas för ägarlägenheter. Men regeringen gillar uppenbarligen inte ägarlägenheter. Och handen på hjärtat: Är det möjligen så att regeringens ovilja mot ägarlägenheter är så stor att regeringen inte med den här metoden vill lösa de problem som föreligger på flera tätbebyggda platser, bl.a. i Stockholm och en del andra städer? Är regeringen rädd för att den tredimensionella fastighetsindelningen skulle kunna leda till att underlätta införandet av ägarlägenheter i landet? Och ägarlägenheter tycker regeringen inte om. De senaste veckorna har vi ju påmints mycket klart om att socialdemokraterna och regeringen inte gärna vill att de boende skall ha större möjligheter att äga sina bostäder. Snälla regeringen! Jag tycker inte att man skall vara rädd för att människor skall få större möjlighet att äga sin bostad. Samhället kommer ju inte att ramla ihop om ägarmöjligheterna ökar. Äganderätten är inte ett hot mot samhällets fortbestånd. Tredimensionell fastighetsbildning, även om den begränsades till området utanför bostadssektorn, skulle däremot kunna underlätta samhällets fysiska utveckling i en tid av stark teknisk förändring. Den skulle kunna rationalisera ägandet och finansieringen, och på så sätt göra det möjligt att utnyttja befintliga marktillgångar på ett mer effektivt sätt. Jag måste ändå säga att jag är glad över att statsrådet har deklarerat den positiva inställningen i tanken till den tredimensionella fastighetsbildningen, men jag önskar att vi finge snabbare resultat.
Fru talman! Låt mig bara ta en juridisk aspekt och inte någon politisk eller ideologisk på detta med bostäder och ägande av bostäder. Jag tror att det finns en överdriven föreställning om fördelarna för de boende med s.k. ägarlägenheter i jämförelse med de ägarformer vi har i dag. Regeringens arbete när det gäller bostäder utgår ifrån de boendes behov av ett bra boende, även i juridiskt avseende, och det kommer att styra regeringens fortsatta arbete med den frågan.
Fru talman! Jag delar uppfattningen att det skall finnas säkra juridiska former för de boende, men jag tycker också att det finns anledning för oss att anstränga oss så att vi kan erbjuda de formella former som de boende och allmänheten efterfrågar. Här är ett sådant område.

Fru talman! Kent Härstedt har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att vidta för att ändra lagstiftningen, om regeringen är beredd att vidta några omedelbara åtgärder i väntan på eventuella utredningsåtgärder och när en eventuell ändring av lagstiftningen kan komma till stånd. Han har också frågat hur landets ordningsvakter skall uppfatta sitt mandat till dess att lagstiftningen eventuellt blir ändrad. Kent Härstedt har hänvisat till en dom från Helsingborgs tingsrätt som meddelades i april i år. Fyra personer hade gått in på en restaurang trots att vakten sagt att de inte var välkomna där. De åtalades för olaga intrång men frikändes. Domstolen fann, med hänvisning till en dom från Högsta domstolen, att restaurangen var en sådan lokal dit allmänheten har fritt tillträde och att bestämmelsen om olaga intrång därför inte var tillämplig. Jag kan naturligtvis inte uttala mig om tingsrättens bedömning i det enskilda fall som nämns i interpellationen. Som Kent Härstedt också påpekat har domen överklagats och hovrätten har ännu inte meddelat dom eller beslut i målet. Bestämmelsen om olaga intrång tillkom för att skapa ett konsekvent skydd för lokaliteter där människor arbetar eller vistas. Arbetsplatser, föreningslokaler, skolsalar och trappuppgångar nämns som exempel på lokaler som omfattas av skyddet. Högsta domstolen har uttalat att en affärslokal, dit allmänheten har fritt tillträde under dess öppethållande, inte kan anses vara en sådan lokal som åsyftas i bestämmelsen om olaga intrång och att en person som, trots förbud från affärsinnehavaren går in i en sådan lokal, därför inte kan dömas för olaga intrång. Högsta domstolen ansåg att bestämmelsen inte kunde tolkas på annat sätt än att den är avsedd att utgöra ett skydd för lokaler och vissa andra utrymmen som inte är tillgängliga för allmänheten . Trygghetsutredningen har tagit upp frågan och föreslagit att bestämmelsen om olaga intrång skall utvidgas så att den blir generellt tillämplig på andra lokaler och platser än bostäder. Några remissinstanser har uttryckt tvekan mot utredningens förslag och bl.a. pekat på risken för godtycke och diskriminering och att det saknas närmare analys av konsekvenserna av förslaget, t.ex. vad det innebär beträffande flygplatser, sjukhus, universitet och kommunala byggnader. Vi arbetar nu med att bereda utredningens förslag vidare och att överväga alternativa lösningar. Syftet är att skapa ett förstärkt skydd bl.a. för butiker och restauranger. Avsikten är att kunna presentera förslag till lagstiftning under hösten. När det gäller ordningsvakters befogenheter framgår dessa av bl.a. polislagen . En ordningsvakt som t.ex. tjänstgör på en restaurang har rätt att avvisa eller avlägsna personer från lokalen förutsatt att personen i fråga genom sitt uppträdande stör eller utgör en omedelbar fara för den allmänna ordningen. Ordningsvakten har vidare rätt att använda våld för att genomföra en sådan åtgärd om andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till omständigheterna är försvarligt. En ordningsvakt får också tillfälligt omhänderta en person om det inte är tillräckligt att avvisa eller avlägsna personen. Det innebär att ordningsvakter har möjlighet att ingripa för att upprätthålla ordningen och för att avlägsna personer som är störande.
Fru talman! Först vill jag be att få tacka justitieministern för svaret. Frågan om att kunna begränsa och förebygga förekomsten av våld och annan kriminalitet blir en allt viktigare uppgift för vårt samhälle. Att vi har ett fungerande rättsväsende, en lagstiftning vi kan känna trygghet i och tilltro till och ett polisväsende som ytterst kan bidra till att upprätthålla ordningen är angeläget. Men än mer angeläget är att vi arbetar förebyggande och gör allt vad som står i vår makt för att undvika att människor kommer i situationer där det begås kriminella handlingar. Detta är en komplex fråga och handlar om en lång rad av politiska områden. För socialdemokratin är just tilltron till det förebyggande arbetet av mycket stor betydelse. Även om justitieministern inte kan uttala sig i ett enskilt fall, blottlägger Tivolidomen i Helsingborg ett problem av principiell karaktär. När seriösa krögarföreningar och deras ordningsvakter bestämmer sig för att arbeta förebyggande genom att välja att avvisa kända kriminellt belastade bråkstakar går lagstiftningen dem emot. Uppenbarligen är lagstiftningen tvetydig på detta område. Genom att bestämmelsen om olaga intrång och ordningsvakternas befogenheter inte är tillräcklig innebär detta att det förebyggande arbetet får kapitulera inför en ofullständig lagstiftning. I stället för att kunna avvisa välkända bråkstakar riskerar ordningsvakter som avvisar dem att bli åtalade för diskriminering. Lagstiftningen har slagit knut på sig själv, och detta är självfallet helt oacceptabelt. En ordningsvakt skrev följande till mig: Om detta är utfallet av en rättslig prövning i frågan förlorar ordningsvakterna sitt mjukaste preventiva vapen. Detta kommer naturligtvis att leda till att vi i förlängningen får mer våld och en rädsla bland vanliga människor att gå ut på krogar och pubar i landet, men också till en ökad arbetsbörda för poliser och övrigt rättsväsende. När jag då läser justitieministerns svar blir jag besviken. Det är bra att det finns en arbetande utredning och att man kommer att ta upp frågan till övervägande framöver, men detta problem är ju överhängande. Med utgångspunkt från det principiella ställningstagande som gjordes i Tivolidomen har denna redan använts som förevändning för s.k. portförbjudna att ta sig in på krogar. Redan dagen efter Tivolidomen försökte de frikända att ta sig in på flera av Helsingborgs krogar. Domen har också redan använts i andra rättegångar, exempelvis kring en fotbollssupporter som trots att han varit avstängd tagit sig in på en fotbollsmatch. Justitieministern kan inte uttala sig om enskilda fall, men detta fall är, som tidigare sagts, ett fall av principiell karaktär, med en så uppenbart överhängande problematik att det borde föranleda regeringen att ta ett eget snabbt initiativ i frågan och inte vänta på utredningsresultat. Det sänder märkliga signaler till landets krog och restaurangägare samt till de ordningsvakter som är anställda för att upprätthålla ordningen. När en så här uppenbart viktig fråga blottläggs behöver de inte sättas upp på väntelistan för att få ett klart besked i fråga om vad som gäller. Jag vill därför fråga justitieministern hur regeringen ser på ordningsvakternas mandat. De står utanför restauranger och krogar och försöker upprätthålla ordningen. Om det kommer en välkänd bråkstake och vill in, skall de då med nuvarande lagstiftning i ryggen avvisa personen i fråga, eller skall personen få komma in och man riskerar mer bråk? Hur skall vanliga människor kunna känna sig trygga när de går ut för att roa sig, och hur skall de känna tilltro till lagstiftningen när lagen i dessa sammanhang är så ofullständig? När kan vi tidigast förvänta oss att en lagändring kan komma till stånd i denna fråga?
Fru talman! Jag tror inte att lagstiftningen har slagit knut på sig själv, men lagstiftningen har, såsom den ser ut i dag, inte tillräckligt klarläggande kunnat hantera den komplicerade verklighet som det här ofta handlar om. Det pågår alltså ett arbete i Regeringskansliet, som jag sade, på basis av den utredning som finns. Det är inte fråga om att vi väntar på någon utredning, utan den är gjord. Utredningen har remissbehandlats, och den har mött en hel del invändningar på grund av att det gäller att få en lagstiftning som fungerar i den komplicerade verklighet som det här är fråga om. Min ambition är att hitta en lagstiftning som tar hänsyn till att näringsidkare av olika slag måste ha möjlighet att förebygga brottslighet genom att i vissa situationer kunna avvisa personer, men samtidigt en lagstiftning som inte skapar utrymme för godtycke eller diskriminerande agerande från näringsidkares sida. Detta är icke en helt lätt uppgift, men det är den vi arbetar på. Som jag sade i mitt svar är avsikten att vi skall komma med ett lagförslag till hösten.
Fru talman! Tack för det svaret, justitieministern. Självfallet förstår jag att detta är en fråga som det inte är helt lätt att hantera. Samtidigt bör man kunna driva på processen. Flera av de exempel som har använts här, bl.a. Trygghetsutredningens hänvisning till vilka implikationer det skulle kunna få för sjukhus, universitet, kommunala byggnader osv., kanske inte är riktigt relevanta vad gäller den situation som jag har försökt peka på i den här interpellationsdebatten. Jag menar att det här blottlägger en problematik som kan få oanade konsekvenser. Jag tror att vi riskerar att få en lång rad rättsfall när man sätter den här lagen inför prövning fram till dess att en lagändring kan komma till stånd. Att en lagändring kan komma att föreslås under hösten är naturligtvis välkommet, och jag delar de utgångspunkter som justitieministern har. Vi som lever i den här tillvaron och omedelbart ser konsekvenserna av den i det här läget icke kompletta lagstiftningen känner samtidigt en frustration. I den dialog jag har med dem som är näringsidkare inom området och även ordningsvakter är de naturligtvis oerhört frustrerande när de känner att lagen sviker dem i det här sammanhanget. Därför vill jag än en gång fråga justitieministern hur människor fram till dess att lagstiftningen ändras skall kunna känna sig trygga när de går ut på krogar runt om i landet. Det är egentligen ytterst detta det handlar om. Människor skall kunna känna en tilltro till att de vakter som vi genom lagstiftningen ålägger krogägare att ha utanför restaurangerna skall kunna utföra sitt arbete. En ordningsvakt sade att de med detta berövas sitt mjukaste preventiva vapen, nämligen att kunna avvisa kända bråkstakar. Men det kan de alltså inte göra med nuvarande lagstiftning i ett principiellt exempel av det här slaget fram till dess att lagstiftningen är ändrad.

Fru talman! Roy Hansson har frågat mig om jag avser att ta något initiativ för att säkerställa fortsatt oljeväxtodling i Sverige genom att införa ett miljöstöd för att säkerställa fortsatt lin och oljeväxtodling i Sverige. Roy Hansson frågar också om jag kommer att arbeta för att Sverige även framdeles kommer att ha ett mångformigt odlingslandskap där det tas största möjliga miljöhänsyn. Roy Hansson har tidigare framställt en interpellation rörande oljeväxtodlingen till mig. Vi diskuterade oljeväxtodlingen den 19 februari i år. Utgångspunkten för diskussionen var de då pågående förhandlingarna om Agenda 2000 och de förslag som berörde oljeväxtodlingen. Jag anförde då bl.a. att min utgångspunkt i dessa förhandlingar var att om andra delar av EU får särbehandlingar skall det också omfatta Sverige. Slutuppgörelsen som jordbruksministrarna nådde om Agenda 2000 innebär när det gäller oljeväxter och oljelin en övergångsperiod så att arealstödsnivån under tre år sänks till samma nivå som för spannmål. Under övergångsperioden får den nuvarande regionaliseringen användas, vilket är gynnsamt för de svenska oljeväxtodlarna. I Berlin bekräftades principen om en gradvis sänkning av stödet även om det slutliga beloppet för arealstöd sänktes. Jordbruksrådet antog också ett uttalande där man uppmanade kommissionen att noga följa utvecklingen av marknaden för oljeväxter. Kommissionen skall senast två år efter att stödet har sänkts lägga fram en rapport. Om produktionspotentialen skulle försämras allvarligt kommer rapporten att åtföljas av lämpliga förslag. Vidare finns det en deklaration rörande möjligheten för medlemsländerna att tillämpa program för miljöåtgärder för såväl solrosor som våroljeväxter inom landsbygdsförordningens ram. En förutsättning är att åtgärderna rör mer än tillämpning av god jordbrukarsed. Deklarationen tillför egentligen inget nytt, utan det blir som tidigare Sveriges sak att definiera lämpliga miljöåtgärder och villkoren för dessa utifrån gällande miljösituation och hur denna lämpligast kan förbättras. När det gäller miljöarbetet för jordbruket så är regeringens utgångspunkt de fastlagda miljömålen. Målet är ett jordbruk som bidrar till bevarandet av naturresurser, värdefulla natur och kulturmiljöer och minimerar jordbrukets negativa miljöeffekter. Det innebär att framtida generationer kommer att ha bättre förutsättningar och valmöjligheter att utforma ett samhälle med god livskvalitet. Det är också regeringens uppfattning att det går att kombinera ett konkurrenskraftigt jordbruk med ett jordbruk som uppfyller högt ställda miljökrav. För att uppnå miljömålen finns ett flertal styrmedel, allt från lagstiftning, rådgivning och forskning, till ekonomiska styrmedel och t.ex. avgifter eller ersättningar för utförda miljötjänster. Det är viktigt att vi har en ändamålsenlig sammansättning av åtgärder som på bästa sätt leder till att vi uppnår dessa mål. Vi har sedan EU-medlemskapet ett mycket omfattande miljöprogram för jordbruket. Den framtida inriktningen och omfattningen av miljöprogrammet utreds för närvarande. Utgångspunkten för utredaren är bl.a. att åtgärderna skall medverka till att uppfylla de svenska miljömålen för jordbruket så att bästa miljönytta kan uppnås med insatta medel.
Fru talman! Jag tackar ministern för svaret och beklagar den förkylning ministern har drabbats av; jag hoppas på en snar bättring. Jag är dock inte nöjd med svaret, som ministern kanhända förstår. Jag hade frågat om ministern avsåg att ta någon form av initiativ. Av svaret kan jag inte utläsa vare sig ja eller nej. Den tidigare debatten nu i vår fördes inför de Skälet var att vi hade fått en dramatisk minskning av oljeväxtodlingen, och såvitt jag förstår kommer den att minska ytterligare efter det som hände i Berlin. Näringen har beräknat att man kommer ned till 20 000 hektar. Jag tror och hoppas att ministern beklagar att den minskningen kan äga rum. Om jag inte är felinformerad om slutdokumentet från Agenda 2000-förhandlingarna öppnar sig möjligheten att ge miljöstöd för oljeväxt och linodling i norra Europa och solrosodling i södra Europa. Möjligen kan man utläsa av svaret att det är avsikten. Regeringen skriver också att man vill ha ett miljöanpassat jordbruk. Jag hoppas att man därmed menar en gynnsam växtföljd, som är en väsentlig del av detta. Jag hoppas att det överensstämmer med de av regeringen fastlagda målen för ett miljövänligt jordbruk att man har en rimlig växtföljd. Vid den tidigare debatten här i kammaren öppnade ministern avslutningsvis för att man skulle kunna ge någon form av miljöstöd till oljeväxt och linodlingen i Sverige. Min undring är: Gäller det fortfarande? Så över till sakfrågan. Vi har som sagt haft en betydande minskning av arealen. Den får inte bli för liten. Det bör vara så att minst 20 % av arealen odlas med den här omväxlingsgrödan. Det skulle innebära att man skulle kunna ha en växtföljd som går över fem år. Det är gynnsamt - då minskar man växtsjukdomar, vilket i sin tur kan minska behovet av bekämpningsmedel. Man minskar behovet av kvävetillförsel. Det är dessutom så att de här höstgrödorna med väldig växtlighet tar upp mycket kväve, kväve som i annat fall skulle finnas i våra vattendrag. Det är väl ett gemensamt mål att så mycket som möjligt begränsa det? Jag vill här också nämna att detta har betydelse för biodlingen - den kommer upp i en interpellation senare under dagen - men det har också stor betydelse för övrig växtlighet. Jag tror inte att vi hade haft någon gynnsam fruktodling i Sverige om vi inte hade haft biodling. Skälet till denna betydelse är den ymniga blomningen i maj, då det inte finns just någonting annat för bina. När det sedan gäller förädlingen av skörden gäller det att ha tillräcklig volym för att få en produktutveckling, och det gäller för växtförädlingen att ta fram nya sorter: dels sådana med hög avkastning, dels sådana som kan odlas på flera sätt. Den volymen får inte bli för liten - då avstannar naturligtvis produktutvecklingen inom industriproduktionen och man tar inte fram nya produkter. Fru talman! Jag kan inte låta bli att även ta upp rapsens betydelse för omväxlingen i odlingslandskapet. De här dagarna är det vackert med de gula fälten på landet. Eftersom jag fyller år den 18 maj brukar jag se gula rapsfält som en födelsedagspresent. Dessvärre har det inte blivit så i år, när jag vistas i Stockholm. Det här är en viktig gröda, en proteingröda. Alternativet är importerad soja. Det är väl inget fel på importerad soja, men det finns ytterligare ett skäl för oljeväxter. Det protein som kommer från oljeväxtodling tål nämligen upphettning, och det är viktigt när man skall ha fram salmonellafritt foder. På Gotland har vi just nu salmonellafria kläckägg som vi exporterar till Danmark och Tyskland, och för att få fram dem är detta naturligtvis viktigt. Jag skulle vilja fråga jordbruksministern om det blir ett beslut om miljöstöd till oljeväxtodlingen. Jag återkommer till det i nästa replik.

Fru talman! Roy Hanssons interpellation är mycket välmotiverad. Odlingen av oljeväxter i Sverige har ju sjunkit mycket kraftigt sedan vi kom med i EU gemenskapen. Det beror på en annan prissättning, och det beror också på hur arealstöden är utformade. Risken är uppenbar att den svenska oljeväxtodlingen viker snabbt även framöver, vid en gradvis eller successiv sänkning av oljeväxtpriserna och även stödnivåerna. Ett bortfall av svensk odling drabbar också industrin och därmed sysselsättningen även där. Det kan givetvis vara en av de faktorer som borde bidra till att man ser allvarligt på den här frågan. Jag menar också att oljeväxtodlingen tillför betydande värden av stor betydelse för miljön. Jag vill ta några exempel. Den har stor betydelse genom en bättre växtföljd, som ger betydande mervärden. En mer ensidig växtodling i Sverige skulle vara väldigt olycklig, om man strävar efter att få ett långsiktigt hållbart jordbruk. Betydelsen för att kunna rehabilitera den svenska biodlingen, som vi skall debattera sedan, skall inte underskattas. Biodlingen har ju minskat under den senaste tioårsperioden - den har nära nog halverats. Det behövs en upplyftning, en rehabilitering av den. Det har betydelse också från miljösynpunkt, genom att man får en pollinering av bär och fruktodlingar. Man får också betydande värden när det gäller fröodlingar. Det skall inte underskattas. Vi har landskapsbilden - den är redan nämnd här i debatten. Den är väldigt väsentlig. Vi har kväveupptagningen under hösten, som är ett av de stora problemen i spannmålsodlingsområdena. Här har den här odlingen stor betydelse. Man kan mycket väl motivera att man sätter in miljöstödspengar i de här sammanhangen. Statsrådet säger att målet är ett jordbruk som bidrar till bevarandet av naturresurser, till värdefulla natur-, kultur och miljövärden och som minimerar jordbrukets negativa miljöeffekter. Det borde skapa en öppning för att använda EU:s miljöstimulanser i de här sammanhangen. Delar jordbruksministern den uppfattning jag här har framfört när det gäller just miljöaspekterna och oljeväxtodlingens betydelse för miljön även i övrigt? Är statsrådet beredd att verka för att vi använder EU:s miljöstödspengar och våra egna - vi får ju själva bidra med 50 % - för att rädda och säkra oljeväxtodlingen i Sverige framöver?
Fru talman! Roy Hansson undrar vilka initiativ jag ämnar ta. Jag tog initiativ under förhandlingarna. Det fanns också i vårt förhandlingsupplägg. Vi fick igenom - precis som Spanien när det gällde deras solrosor - att vi skall ha möjlighet att inom landsbygdsförordningen, dvs. inom miljöprogrammet, stödja oljeväxter om vi finner det lämpligt. Berlin när det gäller minskningen av arealstödet. Jag kan bara säga att jag över huvud taget beklagar den ändring som blev i Berlin. Den betydde nämligen att reformprocessen blir långsammare, och det tycker jag inte är bra. Den fick också den här konsekvensen för ersättningen. Man kan få många bidrag inom EU, dock inte för födelsedagspresenter. Därför skall vi väl inte använda oss av det motivet visavi Bryssel. Roy Hansson säger också att oljeväxter är en bra avbrottsgröda. Det kan jag hålla med om, men tekniken med att ha avbrottsgrödor skall väl lantbrukaren självmant tillämpa ändå. Det minskar ju insatsbehoven, och skördeutbytet ökar. Lantbrukaren tjänar alltså på att ha sunda växtföljder, och det är ett led i omsorgen om markresurserna och fruktbarheten. Det handlar om ett bättre resursutnyttjande osv. Därför bör sunda växtföljder, enligt min mening, tillämpas som en god lantbrukssed. Både Roy Hansson och Ingvar Eriksson tar upp bisamhällena som bevekelsegrund för att man skall ge miljöstöd till oljeväxtodlingen. Jag tycker att det är lite långsökt. Det finns andra sätt som man kan främja biodlingen på. Det finns också andra växter som blommar under samma tid. Därför ser jag inte det här som ett nödvändigt argument. Det gäller också detta med import. Är det inte bättre att vi producerar själva med de metoder som vi har, som är bra, än att vi importerar? Tyvärr - om man nu tycker så här - kan miljöersättning inte grundas på ett sådant här förhållande. Det som kan ersättas är faktiska miljöåtaganden i förhållande till konventionell odling. Om det här resonemanget om import visavi inhemsk produktion skulle tillämpas skulle det gälla hart när all odling i Sverige. Animalieproduktionen i Sverige skulle då också kunna vara en grund för ersättning, eftersom vi med rätta anser att vi har en mer miljövänlig och en bättre djuranpassad animalieproduktion än många andra länder. Därför håller faktiskt inte det här argumentet heller. När miljöprogrammet kommer i slutet av juni kommer vi att ha en hearing. Det handlar ju om en begränsad ram, och många vill slåss om den här kakan. Därför har vi en hearing för att höra vad olika intressenter tycker om det program som utredaren tar fram. Sedan gör regeringen ett förslag till program och tar med det till Bryssel. Detta skall ske under förutsättning att riksdagen godkänner det. Riksdagen skall ju komma in i det här, men det är lite fel ordning när det gäller tiden. Under förutsättning att vi har riksdagens godkännande åker vi till Bryssel och får förhoppningsvis det här programmet godkänt så småningom.
Fru talman! Jag tycker också att det var bra att ministern lyckades få en öppning i Agenda 2000 förhandlingarna när det gäller det här. Men nu gäller det att följa upp detta, så att man säkrar en fortsatt oljeväxtodling. Ministern sade så här: om regeringen finner det lämpligt. Då inställer sig onekligen frågan: Finner regeringen det lämpligt att vi skall ha fortsatt oljeväxtodling i Sverige? Den frågan har i dag ännu inte fått något svar. Det som ministern avslutade med ingav mig vissa farhågor. Jag tror att vi i stort är överens om den stora betydelsen av den här typen av odling, som jag och Ingvar Eriksson nämnde för en stund sedan. Fördelarna med den är tydliga. Nu sker en sänkning av arealstödet ned till spannmålsnivån. Om odlaren skall fortsätta med den här typen av odling är det nog nödvändigt - i varje fall under en övergångsperiod - att det finns ett miljöstöd för denna. Jag tror mig veta att det förekommer en produktutveckling i fråga om en höstgröda som kan bli lönsam. Men vi är inte riktigt framme ännu. Det här ligger lite längre fram i tiden. I vilket fall som helst är den bara aktuell i södra Sverige, och jag tror att man behöver ha oljeväxtodling även i andra delar av Sverige. Då är man hänvisad till vårväxter som ger sämre avkastning per areal så att man inte kan konkurrera med dessa. Ministern sade också att det ingår i jordbrukarnas arbete att de skall ha omväxlande jordar. Det stämmer naturligtvis helt, men det handlar om avkastningskraven och att man skall kunna finansiera det här. Vi vet att jordbruken belastas av politiska kostnader som måste betalas, såvida man inte är beredd att ändra på det här. Som det är just nu är jordbrukarna beredda att få tillräckligt hög avkastning per areal. Det får man alltså inte, i varje fall inte med oljeväxterna som man använder när det gäller vårväxtodlingen. Om det sker en minskning, som det finns en uppenbar risk för, är det stor risk att det inte kommer att förekomma någon produktutveckling vare sig på odlings eller industrisidan. Om det däremot finns ett förslag när det gäller det här finns det förutsättningar för att odlarna kan vara beredda att med sämre avkastning genomföra något. Efter dagens debatt är jag lite bekymrad. Ministern är nog ganska kallsinnig till det här. Då finns det, som jag ser det, en stor risk. Det vore välgörande om vi i dag finge besked om att regeringen överväger detta noga i stället för att man bara hänvisar till en hearing i juni. Jag var bekymrad tidigare, och jag är ännu mer bekymrad efter den diskussion som har förts här i dag. Det vore välgörande om regeringen nu kunde tala om att man allvarligt överväger att införa det här för att säkerställa en tillräckligt stor volym av oljeväxtodling i Sverige med alla de fördelar som det för med sig, vilket jag tror att vi är överens om.
Fru talman! Jordbruksministern var inte riktigt nöjd med resonemanget kring bina i det här sammanhanget. Låt mig ta upp det först. 40 % av den honung som produceras i Sverige kommer faktiskt genom bina från oljeväxtodlingen. Det är alltså en betydande del. När det gäller dagens situation i fråga om oljeväxtodlingen är det mycket kraftiga minskningar av odlingsarealerna. Det beror inte bara på prissättningen och stöden. Det beror ju också på att förutsättningarna, när det gäller väder och annat, har varit sämre. Det har lett till minskade odlingsarealer, inte minst det här året. Likväl är det viktigt att man kan försöka utnyttja dessa miljöstöd. Jordbruksministern underskattar nog det lite grann. Hon sade att det finns naturliga värden ur odlingssynpunkt som egentligen är motiv nog för att odla. Det ligger en del i det, men det räcker inte med de kraftiga prissänkningar som har skett under senare år. Det är ju den kraftiga arealminskningen ett klart bevis för. Därför är det väldigt viktigt att vi samarbetar i dessa frågor och gemensamt försöker komma fram till hur vi skall kunna rädda och utveckla svensk oljeväxtodling även i framtiden. Den har ju en enorm betydelse, som vi har framhållit, av olika skäl. Inte minst gäller det sysselsättningen. Det gäller även livsmedelsindustrin eftersom man annars får importera. Risken är ju stor att man lägger ned delar av livsmedelsindustrin om vi inte kan prestera egna frön till den här verksamheten. Jordbruksministern tog i svaret också upp detta med att man skulle se över utvecklingen. Jag är rädd att det blir för sent att se över den efter några år.
Herr talman! Det är underligt att höra på dessa två moderater. Ni har ju alltid förespråkat fri marknad, fria marknadskrafter, fri rörlighet, avreglering osv. Nu är ni de främsta förespråkarna för motsatsen. Ni vill inte ha in någonting från utlandet. Ni vill ha stöd för att vi skall kunna behålla det här i Sverige. Det är på något vis uppochnedvända världen. Men det är ju så när det just gäller jordbruket. Miljöprogrammet kommer vi säkert att diskutera under den hearing vi skall ha. Det skall också finnas en remiss av miljöprogrammet, och i grova drag skall vi också presentera det i budgetpropositionen. Men när det gäller det kommande miljöprogrammet vet vi att det finns starka krav på mer ekologisk odling, mer ekologisk animalieproduktion. Vi kommer snart från Jordbruksverket att få en ny målsättning både för vegetabilie och animalieproduktionen vad gäller ekologisk framställning. Det finns starka krafter som säger: Rör inte vallstödet! Det måste vara på den nivå som det är i dag. Riksrevisionsverket kritiserar nuvarande miljöprogram därför att det inte tar sikte på kväveläckaget på det sätt som vore önskvärt. Andra grupper tycker att den biologiska mångfalden verkligen måste värnas. Dra inte ned på pengarna dit! Människor i allmänhet, som inte är så insatta i budgetarna, vill se det öppna landskapet. De tycker att det är mycket viktigt att ha dem kvar i vårt land. Våtmarkerna har sina förespråkare. Nu kommer ni och vill föra in ett nytt moment i miljöprogrammet. Jag säger inte att vi inte skall göra det. Men ni måste också förstå att vi har en ram. För man in ett nytt moment, en ny sektor, som ni vill, måste man också vara beredd att ta ansvar för nedskärning eller borttagande av någon annan del av miljöprogrammet. Jag undrar om ni är villiga att göra det. Det vore intressant om ni ville svara på den frågan här och nu och tala om vad vi skall ta bort för att få plats med ett stöd till oljeväxtodlingen.
Herr talman! Vi är visst för fri marknad. Det skall vi naturligtvis ha även i fortsättningen. Men ett bekymmer som vårt jordbruk har är att det är belastat med politiska kostnader. Man måste ha lönsamhet, så att man kan betala de skatter som läggs på vårt svenska jordbruk, men som man inte har på andra håll och kanter. Ministern frågade vad man skulle omfördela. Det behöver man inte alls göra. Sverige är nämligen ett av de få länder som inte utnyttjar befintligt miljöstöd från EU fullt ut. Man kan börja med att utnyttja detta. Då skulle jag tro att man klarar det allra mesta av det som krävs för att få ett miljöstöd till oljeväxtodlingen och därmed få ett uthålligt jordbruk. Vi har absolut ingenting emot importen. Jag nämnde att sojaimporten är alldeles utomordentlig. Men det finns en del produkter som kräver den här proteingrödan från oljeväxtodlingen. Jag nämnde som exempel att den krävs för att få ett salmonellafritt hönsfoder, vilket är oerhört viktigt. Jag trodde att vi var överens om att vi skulle ha ett uthålligt jordbruk. I detta ingår en växtföljd. Man kan inte kräva av jordbrukarna att de fullt ut skall fullfölja detta, utan att få något stöd för det, när man har sämre lönsamhet. Risken är uppenbar för att man då väljer det som ger högst avkastning, och det är spannmål, med de negativa följder en sådan ensidig odling innebär. Man behöver växtbekämpa och man behöver kvävetillförsel. Det tror jag att vi vill undvika. När nu arealstödet försvinner är det ett ganska enkelt sätt att fasa in miljöstöd i stället. Det finns det utrymme för inom den ram som EU tillåter Sverige, som Sverige hitintills inte har fördelat. Jag tror att det faktiskt är ganska enkelt att göra detta fullt ut. Tack!
Herr talman! Det Roy Hansson nu försöker säga om utnyttjandet av ramen är inte sant. Även om ramen inte är utnyttjad fullt ut nu är den intecknad av de olika programmen. När ekologisk odling växer, som den gör, och när vi förhoppningsvis sätter upp nya mål för både vegetabilieodlingen och animalieproduktionen är det klart att de också måste få del av ett stöd. Då måste det växa. Det tror jag att det finns en oerhört stor acceptans för ute bland människorna i samhället. Man vill äta mer ekologiskt producerad mat. Då måste den delen få växa. Man kan inte säga det och samtidigt säga: Ta inte ned någonting på vallen, värna biologisk mångfald, gör det och gör det och lägg nu också in ett stöd för oljeväxter! I slutändan går den ekvationen på något vis inte ihop. Det är därför jag tycker att det vore hederligt av Moderata samlingspartiet att tala om: Ja, vi vill ha ett stöd för oljeväxtodling, och vi drar ned på vallodlingsstödet eller i stället för att utöka ekologisk odling. Det är att ta ansvar, inte att bara kräva mer och mer. Det finns en annan sak också, PPP, Polluter Pay Principal, som säger att förorenaren skall betala. Det får vi aldrig glömma bort. Det gäller jordbruket precis som alla andra näringar. Det är därför vi har en del av de här skatterna som ni nu diskuterar och som ni gärna vill ta bort. I vissa fall har vi också lovat att vi skall jämställa jordbruket med tillverkningsindustrin. Men tro inte att vi kommer att ta bort bekämpningsmedelsavgifterna t.ex. Det kommer vi inte att göra. Därför att det är ett ekonomiskt styrmedel som har varit lyckosamt och framgångsrikt tillsammans med rådgivning och lagstiftning. Men jag ger alltså inget löfte i dag, för jag vill se helheten, jag vill se remissutfallet och jag vill lyssna på hearingen.

Herr talman! Sven Bergström har frågat mig om jag är beredd att omedelbart ta upp WTO-avtalets brister i EU och gemensamt driva kravet på förbud mot tillväxthormoner i matproduktionen samt om jag avser vidta några åtgärder för att säkra att genmanipulerad mat som tar sig in i de svenska livsmedelsbutikerna skall vara tydligt märkt. De frågor som Sven Bergström tar upp är av stor vikt för Sverige, och vi har agerat kraftfullt både inom Unionen och i Codexsammanhang när det gäller Codex Alimentarius utarbetar sedan 35 år internationella livsmedelsstandarder, riktlinjer och rekommendationer. Codex täcker i princip allt som rör livsmedel och sorterar under FAO . Arbetet inom Codex ligger ofta till grund för direktiv och andra bestämmelser som utfärdas inom EU. I enlighet med de avtal som gäller för Världshandelsorganisationen WTO är Codex standarder och riktlinjer normerande i internationell handel och därmed riktmärken vid handelstvister. I de fall ett medlemsland har valt att tillämpa Codexstandarder i sin nationella lagstiftning kan inte frågan om godtycklig och oberättigad diskriminering i förhållande till tredje part uppkomma. Ett medlemsland har också möjlighet att införa strängare regler för import om dessa kan motiveras utifrån vetenskaplig grund. Inom EU råder t.o.m. utgången av 1999 förbud mot marknadsföring och användning av tillväxthormonet BST för mjölkkor. Förbudet motiveras i första hand av djurhälsoskäl, eftersom bl.a. en förhöjd frekvens av juverinflammationer har konstaterats vid användning av hormonet. Nyare studier indikerar även negativa effekter i fråga om människors hälsa. Dessa förhållanden visar att det finns starka skäl för att upprätthålla förbudet mot användning av BST. Inom EU råder enighet i denna fråga, och regeringen arbetar med kraft för att förlänga förbudet inom gemenskapen. Inom Codex diskuteras för närvarande fastställande av högsta tillåtna halt av rester av BST i mjölk. Frågan kommer att behandlas för eventuellt beslut vid Codexkommissionens möte i Rom i sommar. Den gemensamma uppfattningen inom EU är att BST över huvud taget inte skall användas mot bakgrund av bl.a. de risker med substansen som påvisats i olika undersökningar. Om, trots allt, ett gränsvärde fastställs av Codex, finns det inget som hindrar EU och därmed Sverige att också i fortsättningen behålla förbudet mot användning av BST för mjölkkor. Sverige har inom EU aktivt drivit frågan om märkning av gentekniskt framställda livsmedel och har också lyckats nå framgång i detta arbete. Sedan 1997 skall märkning ske om livsmedlet är eller innehåller en genetiskt modifierad organism, t ex. en tomat, och om det nya livsmedlet, t.ex. tomatpuré, inte längre motsvarar ett traditionellt jämförbart livsmedel. Jag är medveten om att man från konsumenthåll anser att märkningsreglerna är komplicerade och inte tillräckligt långtgående. Jag vill dock starkt betona att Sverige har varit pådrivande i arbetet för att få så långtgående märkning som möjligt av livsmedel inom ramen för nuvarande regelverk. Regeringen har tidigare arbetat för att märkningen skall vara generell och omfatta alla livsmedel som framställts med hjälp av genteknik, och detta är fortfarande vårt mål. För mig är märkning av gentekniskt framställda livsmedel en förtroendefråga. Det är dock viktigt att komma ihåg att krav om genteknikmärkning i huvudsak inte ställs med hänvisning till säkerhetsskäl. Dessa produkter har genomgått en säkerhetsprövning innan de får saluföras. Det är i stället fråga om konsumentens rätt att få bli informerad om sådant som han eller hon anser vara av avgörande betydelse som är motivet till märkningen. Codex märkningskommitté diskuterar just nu märkning av gentekniskt framställda livsmedel. De gemensamma EU-reglerna för märkning av gentekniskt framställda produkter är mer långtgående än vad som är fallet i vissa andra medlemsländer inom Codex. Sverige driver tillsammans med övriga EU länder mycket starkt den EU-harmoniserade märkningslagstiftningen. Något slutgiltigt beslut om hur märkning av sådana produkter i ett globalt perspektiv skall ske är dock inte nära förestående. WTO-avtalen omfattar även märkningregler. En generell regel är att man skall välja åtgärder som stör handeln så lite som möjligt. Således måste det finnas legitima skäl för märkning och det får då bedömas om konsumentens rätt att få göra ett medvetet, informerat val är motiverat.
Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret på min fråga. Det är en fråga som väldigt mycket har hamnat i centrum av debatten de senaste dagarna. På något sätt står frihandel och marknad mot konsumentintressen, livsmedelskvalitet och djurhälsa. Jag är glad att jordbruksministern och jag, som jag uppfattar det, står på precis samma sida i denna debatt. Dock känner jag en viss otålighet över det hot som jag ändå känner närmar sig och som vi inte riktigt klarar av att hantera. När Kravmärkning breder ut sig i Sverige, livsmedelskvalitet och djurhälsa står i centrum för debatten och konsumenterna är alltmer medvetna är det en väldig paradox att ett antal stora företag dominerar marknaden alltmer, tränger sig på och vill använda metoder som vi tillbakavisar. Jordbruksministern och jag hade en debatt för någon tid sedan om belgisk blå. Det visar att vi även i Europa har tendenser som vi inte tycker särskilt bra om, som snuddar vid denna debatt. Min interpellation motiverades av att vi nu ser att Codexgruppen diskuterar detta. Det känns som att det är en väldigt anonym grupp som finns långt borta. Vi har svårt att påverka det hela. Nu hotar en situation med något slags handelskrig mellan USA och EU. För oss i Centerpartiet är livsmedelskvalitet och djurhälsa väldigt centrala frågor. Jag hoppas att de frågorna fortsätter att få en allt större roll i debatten inför EU-valet. Att vi kan lita på våra livsmedel och att vi inte nödvändigtvis måste granska märkningen på varje liten vara i butiken är för väldig många människor något av det allra viktigaste. Vi måste kunna känna trygghet och veta att det är god kvalitet på det vi har att välja på i butikerna. För oss i Centerpartiet är det en hjärtefråga. Säkra och sunda livsmedel är väldigt viktigt för oss. De svenska konsumenterna skall tillförsäkras livsmedel av hög kvalitet, framställda på ett etiskt och ekologiskt riktigt sätt. Det innebär enligt min mening att vi skall ha livsmedel som är hälsosamma och som framställs med gott djurskydd och på ett sådant sätt att miljön skyddas. Antibiotikan i djurfoder skall bort. Hormoner skall inte användas för tillväxt. Långa och plågsamma transporter av slaktdjur skall stoppas. Livsmedel skall märkas, så att konsumenterna vet vad de köper och själva kan välja. Vi kan vara stolta över att svensk livsmedelsproduktion uppfyller höga krav vad gäller miljöskydd, djurskydd och kvalitet. För att Sveriges konsumenter skall få livsmedel av hög kvalitet är det viktigt att svenskt jordbruk och svensk livsmedelsindustri kan konkurrera på rimliga villkor och inte utsätts för den typ av hot som vi kan se i denna debatt. Ett livskraftigt jordbruk och en livskraftig livsmedelsproduktion är samtidigt grunden för att hela Sverige skall leva, som jag också hoppas att jordbruksministern och jag är överens om i denna debatt. Vad jag dock är orolig för, och vad jag gärna skulle vilja att jordbruksministern utvecklar ytterligare, är vad som nu kommer att hända inom Codexgruppen, som jag upplever som oerhört anonym och tillsluten och väldigt svår att påverka. Vi har visserligen representanter för svenska Livsmedelsverket, om jag har förstått saken rätt, med i gruppen, men vi vet också hur oerhört starka lobbygrupper trycker på och mer eller mindre bokstavligen sitter med runt borden och hjälper till i diskussionerna. Det känns inte särskilt bra att dessa oerhört starka livsmedelsproducenter har trängt sig ända fram till förhandlingsbordet i den grupp som skall utforma normerande regler. Jag skulle gärna vilja höra hur jordbruksministern ser på att så oerhört starka lobbygrupper trycker på. Det riskerar att gå snett.
Herr talman! Jag vill börja med att säga att jag delar uppfattningen om vikten av en matproduktion i Sverige och i världen som är säker och som också tar sikte på att garantera alla människor föda. Det är också en linje som vi driver inom EU. Vi vill ha en förändring av jordbrukspolitiken på ett sådant sätt att vi både kan ha kvar en produktion i olika delar av Sverige och inom EU och dess olika delar. Politiken skall heller inte missgynna produktionen i t.ex. tredje världen. Dagens EU-politik gör det, anser jag. Jag tror att Sven Bergström och jag är överens också där. Det är det som gör att vi måste få en förändring till stånd. Sett i ett globalt perspektiv är därför jordbrukspolitiken - matfrågan, vattenfrågan och miljöfrågan - den största frågan för världen, bredvid frågan om freden, förstås. Ibland har vi i Sverige en tendens att inte se det på det viset. Vi ser det väldigt enskilt och väldigt snävt. Den svenska debatten handlar mycket om hur olika stöd skall utformas. Om vi någon gång orkar lyfta blicken ser vi också att detta är den stora frågan för världen. Hur skall vi kunna försörja världens folk med mat? Hur skall man kunna producera i olika delar av världen? Tittar vi på det svenska - det som inte gäller stöden - ser vi också att vi har kommit relativt långt. Det finns mer att göra i Sverige. Vi har i förhållande till andra länder kommit relativt långt när det gäller djurskydd, antibiotika, hormoner osv. Inom EU är det frågor som har högsta prioritet och som Sverige driver. Det gäller också transporterna, där vi har fått en viss framgång, men där det finns ännu mer att göra. Låt mig också få kommentera några saker som Sven Bergström sade. Den ena saken handlar om hur man ser på dessa frågor runtom i världen. Det är klart att man ser på det på olika sätt. Ordet etik har olika innebörd i olika delar av världen och olika delar av EU - det skall vi också komma ihåg. Det måste man lösa på något vis. Det gör man inom ramen för internationella överenskommelser och standarder, som t.ex. Codex. Vi har när det gäller exempelvis gentekniken i olika sammanhang från svensk sida understrukit vikten av att etiska aspekter hanteras inom området. Vi har dessutom framfört att det är väsentligt att enskilda medlemsländer skall kunna framföra etiska skäl för eller emot beslut om marknadsgodkännande av en genmodifierad organism. Jag vill göra en annan kommentar om någonting som jag inte delar Sven Bergströms uppfattning om. Han säger att Codexgruppen är så oerhört sluten och att ingen får tillträde. Det är inte riktigt sant. Såväl företrädare för konsumentorganisationer som för industrins branschorganisationer kan delta som observatörer på Codexmöten. Varje land som är medlem har en röst. Det är klart att observatörerna inte har rätt att rösta, men varje land inhämtar inför varje möte - åtminstone gör Sverige så - synpunkter från experter, konsumentorganisationer, myndigheter, industri och handel. Utifrån detta beslutas den svenska linjen av regeringen.

Herr talman! Jag tog upp Codexgruppen och sade att den är sluten. Margareta Winberg försöker lugna mig på denna punkt, men det är ingen tvekan om att Monsanto och andra stora starka företag i denna bransch har trängt sig oerhört långt in i förhandlingsrummen och fram till förhandlingsborden. Svenska konsumenter i samverkan tillsammans med den internationella konsumentrörelsen Consumers International har också avslöjat jäv bland de amerikanska experter som leder detta FN-organs arbete. Det gör mig orolig att dessa lobbygrupper, dessa starka intressen, får så pass stort utrymme. Jag blir orolig för vad det hela kan komma att landa någonstans. Tonläget från USA:s sida mot Europa och EU är att hota med omfattande sanktioner, strafftullar osv., om vi inte exakt följer WTO-bestämmelserna och Codexgruppen. Frågan är vad som händer vid utgången av 1999 om man inte blir överens. Jag är orolig för att det kommer att glida mot att vi tvingas att acceptera hormonkött, genmanipulerad mat osv. Jordbruksministerns svar glider lite grann i riktningen att om ett gränsvärde fastställs finns det inget som hindrar EU att behålla förbudet i fortsättningen. Men hur länge och på vilka villkor? Det vore intressant om andra partier deltog i debatten. Moderata och liberala intressen har så tydligt ställt sig på USA:s sida. Vad säger t.ex. moderaterna om livsmedelskvalitet - moderaterna har ju engagerat sig i jordbruksdebatten tidigare i dag? Vad har moderaterna för åsikter? Skall vi värna den livsmedelskvalitet och de normer som finns i Sverige och EU - där vi faktiskt är ense - eller skall vi låta frihandeln och marknaden ta för sig på livsmedelskvalitetens och livsmedelssäkerhetens bekostnad? Det vore välgörande om företrädare för de liberala och moderata partierna i Sverige höjde rösten och bekände färg, dvs. står man på samma sida som de liberala och moderata tidningarna i frågan? De tycks tydligt lämna konsumentintressen och livsmedelssäkerhet åt sitt öde, så att marknaden och frihandeln kan få breda ut sig. Det vore intressant att få höra någon från den sidan i den här debatten.
Herr talman! I dessa sammanhang, precis som i alla sammanhang där beslut fattas som rör ekonomiska intressen, tränger sig de ekonomiska intressena fram. Det är inget unikt här. Så sker överallt. Så sker i den här riksdagen, inom EU och sannolikt också inom Codex. Jag kan inte uttala mig om hur mycket, men det är rimligt i förhållande till den utveckling vi ser i Sverige. Jag säger inte att den är bra, men i förhållande till den utveckling vi ser med lobbyism i andra sammanhang, förutsätter jag att det sker lobbying mot dessa. Det är därför som Codex självt diskuterar hur konsumentmakten skall stärkas. Det är inte bra om de ekonomiska intressena utövar påtryckningar. Jag vet inte om det är så. Men det är inte bra om det skulle vara så. Vi vet också att konsumentorganisationerna runtom i världen har oändligt mycket mindre pengar och därmed makt än vad olika branscher och industrier har. Därför diskuterar vi nu hur konsumentmakten kan stärkas inom Codex. Till syvende och sist är det medlemsländerna som röstar, inte lobbyisterna eller observatörerna. Då gäller det för länderna att så fristående som möjligt driva och hålla fast vid sina linjer. Jag är också bekymrad över det som pågår med hormonköttet. Vid mötet med jordbruksministerrådet i förra veckan var det en stor diskussion.

Det har lagts fram en rapport om ett av dessa sex hormonslag, och där har det visat sig att det finns vissa skadliga cancerogena effekter. Vi hoppas att under detta år nå förlikning med USA och att vi under detta år kan få fram tillräckliga vetenskapliga belägg för att få rätt i frågan. Det är oerhört viktigt. Jag delar Sven Bergströms uppfattning att det vore intressant att ha fler partier involverade i debatten, inte minst Moderata samlingspartiet.

Herr talman! Det tycks som att vi får vänta på besked från andra partier i den här frågan om livsmedelskvalitet och livsmedelssäkerhet, som i andra sammanhang engagerar sig starkt i jordbruksfrågor. Men jag hoppas att besked kommer i god tid inför EU valet. Detta är en oerhört central fråga för många människor: Kan vi lita på livsmedelssäkerheten, och kan vi lita på att det är god kvalitet i de varor som bjuds ut? Skall vi tvingas att kapitulera inför starka och stora bolag med intressen för att få in hormoner och genmanipulerad mat på den svenska och europeiska marknaden? Vi har en bra princip i Sverige som borde vara tillämpar i sammanhanget, nämligen försiktighetsprincipen. Det är i det närmaste orimligt att det är vi som på förhand skall visa att det är farligt med genmanipulerad mat och hormonkött. Det borde självklart vara tvärtom, dvs. att de som hävdar att detta skall saluföras borde tvingas bevisa att detta är ofarligt. Många av oss minns den debatt som har varit under åren om olika preparat, t.ex. kvicksilver och DDT, som har sagts vara ofarliga. Vi vet att det har tagit ett antal år innan man har upptäckt farligheten. Därför är det rimligt att ha en hård princip att det är producenten som skall visa ofarligheten. Det är inte vi konsumenter som skall tvingas bevisa motsatsen. Jordbruksministern kan räkna med ett starkt stöd från Centerpartiet i att driva frågorna med full kraft inom EU-systemet och för Sveriges räkning. Vi tvekar inte att värna livsmedelssäkerhet. Vi är glada att konsumenter och producenter står på precis samma linje i Sverige och, jag hoppas, inom hela EU.

Herr talman! Sven Bergström tyckte att vi skulle delta i debatten. Tyvärr hade jag inte tillfälle att göra det från början. Jag hade inte riktigt sett hur allvarlig interpellationen var. Men jag kan i detta inlägg ge ett klart besked att vi inte står bakom USA:s linje i dessa sammanhang. Vi är lika mycket emot hormoner i köttproduktionen som andra partier i Sverige och i EU. Vi hoppas att EU skall lyckas i dragkampen mot USA i förhandlingarna. Samma sak gäller i frågan om att blanda in antibiotika i foder. Vi står också bakom den frågan. Här finns svenska fördelar. Det är helt i konsumentintressets anda att försöka undvika sådana saker. Vi har i Sverige visat att vi kan klara både kycklingproduktionen och köttproduktionen utan inblandning av antibiotika i foder. Sven Bergström säger genmanipulerad. Jag brukar säga genmodifierad. Det är en gradskillnad i uttrycken, men det är samma sak. Vi menar att forskningen är viktigast och att den skall fortgå. Genmodifiering kan ha både positiva och negativa effekter. Vi har grundinställningen att i den mån positiva effekter kan uppnås skall man inte säga nej. Inte minst på miljöområdet går det att klara mycket positiva saker med hjälp av genmodifiering. Då skall vi inte säga nej till det. Det är rimligt att jobba för en märkning av produkter producerade av genmodifierade växter. Då blir det konsumenternas fria val som avgör det hela. Det är inget att hymla om att det kommer in genmodifierad soja till Sverige i dag. Det är svårt att klara ut detta framöver. Men vi är med på båten när det gäller att skapa livsmedelstrygghet och konsumentförtroende i de här sammanhangen, och det är också en moderat linje.
Herr talman! Det är kanske inte så konstigt, Sven Bergström, att det är flera partier som inte går upp i den här debatten. Den är nämligen inte speciellt kontroversiell. I de jordbruksdebatter som Ingvar Eriksson och jag brukar delta i, och som Sven Bergström är välkommen att vara med i någon gång, diskuteras ofta de här problemen, och alla partier är helt överens. Regeringen har fullt stöd, såvitt jag kan bedöma, både i debatter här och i EU-nämnden, för den linje man driver. Jag håller därför inte alls med om att det här skulle vara en kontroversiell fråga, snarare tvärtom. Det är bra att det finns en stor och stark enighet bland alla partier för de här frågorna. Jag vet inte om det är riktigt relevant, kanske, att ta upp det här som en kontroversiell fråga. Naturligtvis oroar vi oss i Miljöpartiet för lobbyorganisationer, både på EU-nivå och på nationell nivå. Starka organisationer på jordbrukssidan finns även här. För några år sedan gick LRF ut med en annons om att man hade raka rör in till regeringen. Det kändes väldigt obehagligt att som politiker höra det. Jag hoppas att det mer var för medlemmarna än det riktigt hade med verkligheten att göra. Det finns en hel del som man kanske kan lägga till i den här debatten. Från Miljöpartiets sida är vi lite kritiska till medlemskapet i EU just därför att det lite grann sätter de här frågorna i fokus. Det är svårare att föra en nationell politik i och med EU, vilket vi kan konstatera. En fråga som jag skulle vilja ta upp handlar om EU och de amerikanska hormonerna. EU har haft all tid i världen på sig att plocka fram vetenskapliga belägg för att hormoner i kött skulle kunna ha medicinska effekter. Tyvärr har man varit mycket sent ute med det som kommit. Det har egentligen kommit när tidsfristen har gått ut. Man har fått kritik för att det inte har varit vetenskapligt. När det gäller de bevis man har kommit med har man inte redovisat på vilket universitet de har tagits fram och av vilka forskare. Man har inte redovisat hur undersökningar har gjorts. Många forskare menar att det här egentligen inte är så pass vetenskapligt gjort att det är tunga argument. Är det så? Delar jordbruksministern uppfattningen att EU kanske skulle ha agerat på ett annat sätt och att det finns vissa brister i de bevis som man har lagt fram till WTO när det gäller hormoner? I går fick vi veta att BT-majs, denna majs som har en gen från bacillus thuringiensis som gör att man tar död på majsmotten, har effekt på andra insekter. Jag sitter i Genteknikkommittén. Vi var i Skåne för några veckor sedan och fick reda på att den här genen bara skulle ta död på det som kallas för lepidoptera, dvs. den typen av insekter som majsmotten tillhör. Nu har man alltså visat att pollenkornen uppenbarligen innehållet gifter som även tar död på andra insekter, t.ex. monarkfjärilen. Jag skulle vilja veta om ministern välkomnar det beslut som kommissionen har tagit om att förbjuda BT-majs. Jag skulle också vilja veta om Sverige kommer att agera för att även den genmat som innehåller sojalecitin skall märkas. Det är ett krav som vi från Miljöpartiet länge har framfört. Vi anser att den här nya typen av mat, med gener från annat håll än från de växter som ingår, måste konsumenten få välja om man vill ha eller inte. Skall man kunna välja måste man också kunna välja bort sådana produkter som t.ex. innehåller sojalecitin. Är det här en svensk linje? Driver Sverige detta?
Herr talman! Sven Bergström tar upp försiktighetsprincipen, och den är ju oerhört viktig. Den driver vi i Sverige. Vi driver den också inom EU. Men det finns ju också en risk för en glidning som jag gärna vill peka på. Jag menar att EU:s jordbrukspolitik till sin generella karaktär är oerhört protektionistisk. Det betyder att man på det viset värnar de sina och därmed tar avstånd från övriga världen. Jag har varit mycket i Afrika och talat med många jordbruksministrar där. De vittnar om hur EU:s jordbrukspolitik med dess dumpning, dvs. att överskottet inom EU med exportbidrag dumpas på tredje världens marknader, gör att det i de här länderna inte finns några ekonomiska incitament för att utveckla en egen produktion. Landsbygdsbefolkningen kommer in till städerna och fattigdomen breder ut sig, och den odling av egen mat man skulle kunna ha sker inte. I stället odlas t.ex. i Moçambique cashewnötter för våra drinkbord. Och det är liksom inte det jag tycker skall vara en europeisk jordbrukspolitik och dess konsekvenser. Man skall också komma ihåg att det finns ett stort egenintresse inom EU att värna sitt eget på bekostnad av andra, framför allt tredje världen. Det gör att man måste ha goda belägg för de restriktioner man vill skapa. Det är ibland snubblande nära att man skapar restriktioner för att gynna det egna på bekostnad av annat. Det är en väldigt svår balansgång att gå när man skall avgöra vad som är protektionism och vad som är omsorg om djuren och miljön inom EU.

Herr talman! Gudrun Lindvall har frågat mig om den framtida aveln med hundrasen greyhound och om de konsekvenser som beskrivs i interpellationen har funnits med i diskussionerna inför beslutet att tillåta toto på hundkapplöpning. Vidare frågar Gudrun Lindvall om extrem avel på greyhound för hundkapplöpning är förenlig med intentionerna i den svenska djurskyddslagen och vilka åtgärder jag avser vidta för att förhindra att en situation liknande den i andra länder med hundkapplöpning och som beskrivs i interpellationen inträffar i Sverige. Gudrun Lindvall målar i sin interpellation upp en svart bild av vilka effekter beslutet att tillåta vadhållning i samband med hundkapplöpning kan få. Låt mig börja med att ge en bakgrund. AB Svenska Spel har träffat ett avtal med Svenska för genomförande av vadhållning i samband med hundkapplöpning. AB Svenska Spel har även ansökt om att få bedriva sådan verksamhet. I avtalet mellan Svenska Spel och SHCF finns det bl.a. regler för att tillgodose ett gott djurskydd. AB Svenska Spel har rätt att säga upp avtalet omedelbart om SHCF inte uppfyller de lämnade garantierna. Just nu genomför SHCF en omarbetning av regelverk, stadgar, kontroller och rutiner. Regelverket skall vara klart i början av september i år och syftar till att skapa ett system efter svensk modell där hunden är och förblir en familjemedlem. SHCF har därför inlett ett samarbete med Svenska Kennelklubben, Statens jordbruksverk, Marknaden för spel och lotterier utvecklas ständigt och konkurrensen hårdnar bl.a. till följd av spelmöjligheter på Internet. Spelarnas preferenser utvecklas och förändras och med hänsyn till detta skall AB Svenska Spel, i rimlig utsträckning, utveckla nya och attraktiva produkter. Regeringen gjorde bedömningen att tiden var mogen att även tillåta spel på hundkapplöpningar och fattade den 12 november Spel att t.o.m. den 31 juli 2001 för allmänheten anordna vadhållning i Sverige i samband med hundkapplöpningar. För att tillståndet skall gälla måste ett antal villkor vara uppfyllda. Bland dessa villkor finns kravet att all tävlingsverksamhet inom ramen för vadhållningen skall ske med iakttagande av ett gott djurskydd. Jordbruksverket kommer att utfärda djurskyddsföreskrifter för tävling med hundar. Av regeringens beslut framgår att vadhållning i samband med tävlingsverksamhet inte får påbörjas före ikraftträdandet av föreskrifterna. Regeringen kan även meddela ytterligare föreskrifter för verksamheten och omedelbart återkalla eller ändra tillståndet om förhållandena påkallar det. Svensk hundkapplöpning har funnits i organiserad form sedan början av 1950-talet. Hittills har verksamheten ansetts företräda sunda idéer och åsikter samt god djurhållning och gott djurskydd. Det är givetvis viktigt att vara vaksam på och förebygga de eventuella negativa effekter vadhållningen kan komma att ge upphov till. Enligt min mening har branschen hittills visat att den även i fortsättningen kommer att bedriva en verksamhet som präglas av ett gott djurskydd. Om det trots allt skulle visa sig att verksamheten får negativa effekter från djurskyddssynpunkt har regeringen genom sitt beslut skaffat sig de verktyg som behövs för att effektivt kunna ingripa.
Herr talman! I den här interpellationen tänker jag inte diskutera om vi skall ha spel på hund eller inte. Det tycker jag inte att vi skall, och det tycker inte Miljöpartiet heller, men det är inte det jag har tagit upp. Jag har tagit upp den här frågan för att jag har blivit kontaktad av många uppfödare som oroar sig enormt mycket för vad som kan komma att ske. Vi vet inte hur framtiden ser ut än. Låt oss hoppas att det som enligt uppfödarna riskerar att ske inte faktiskt sker. Man menar att vi har haft hundkapplöpningar ända sedan 50-talet, och det har varit bra. Men det som har gjort att det har skötts på det sättet är att det inte har funnits pengar i det. Det har varit en hobby för många människor. Jag känner själv många människor som ägnar sig åt det här som en hobby. Det faktum att det nu kommer in pengar gör dock att hundkapplöpningen kommer att hamna i en helt ny situation. Det är detta att det finns pengar i det som gör att vi riskerar att få en utveckling som kan bli obehaglig. Tittar vi på länder som har hundkapplöpning kan vi se att man där har problem med greyhounds. För att du skall få en bra greyhound måste du avla dels på snabbheten, dels också på viljan att jaga den här attrappen, haren. Det är alltså en typ av hetsjakt. Risken är uppenbar att man får hundar som, på grund av den extrema aveln på just de här egenskaperna, faktiskt är mycket svåra att hantera. Man får en hund som inte är som dagens greyhound - som är en trevlig hund som dessutom springer snabbt. Jag känner många greyhoundägare som just har uttryckt den här farhågan. Risken är också att det kommer in människor av nya skäl, nämligen att det finns pengar att hämta. Då är risken uppenbar att vi får en avel som avviker radikalt från den vi har haft hittills. Det som är oroande är att den här diskussionen inte har förts med uppfödarkåren innan beslutet fattats. Jag kan inte tolka svaret på annat sätt än att det inte har varit en sådan diskussion med uppfödarna. Stämmer det? Man säger att nu har Aktiebolaget Hundkapplöpning tagit kontakt med olika organisationer, t.ex. Svenska Kennelklubben. Betyder det att de här aspekterna inte har funnits med i regeringens bedömning inför beslutet? I så fall är det oroande. I så fall har man inte suttit och diskuterat vilka effekter för rasen det här skulle kunna få. Man har alltså inte gjort några överväganden om det som många uppfödare hyser farhågor för. Kan det verkligen vara så? Om vi nu skall ha något slags försiktighetsprincip, och om vi skall ha beslut som grundar sig på mycket kunskap, så borde det ha varit självklart. Det som har hänt i många andra länder är att vi har fått tävlingsmaskiner som hålls i stallar som kapplöpningshästar ungefär. De tas sedan ut till bana. Jag är övertygad om att det går att ha ett högt djurskydd på själva kapplöpningsbanan, men problemet är vad som händer därutöver. Om vi nu får en massa greyhounds som faktiskt visar sig svåra att hantera för människor, vad kommer det att innebära för de hundägare som inte ägnar sig åt kapplöpningen? De kan få problem. Om vi kan se att vi får problem med greyhound i samhället och i hemmen, kommer det då att innebära att toton försvinner? Det är ju egentligen toton som driver fram den här nya typen av greyhound. Om människor börjar hålla greyhounds på samma sätt som kapplöpningshästar, kommer det i så fall att vara ett skäl att förbjuda spel på hund? Vi kan jämföra med pitbullterrier. Där har vi en hund som har fått egenskaper som vi inte vill ha. Kommer regeringen noga att följa vad som sker med aveln - alltså inte bara vad som sker på tävlingsbanan utan vad som sker med aveln och med rasen i ett större sammanhang? I Spanien vet vi t.ex. att de individer som inte klarar av att bli perfekta tävlingsmaskiner avlivas på ett många gånger bestialiskt sätt. Det tror jag absolut inte kommer att ske i Sverige, men det finns en risk för att vi får många greyhounds som säljs till människor som inte kan hantera rasen. Kommer också det att påverka regeringens fortsatta hantering av toton?
Herr talman! Låt mig börja med att säga att jag uppskattar Gudrun Lindvalls och Miljöpartiets inställning i djurskyddsfrågor. Det är väldigt bra att det finns partier i Sveriges riksdag som värnar så om detta. Men det får inte leda till att man är emot allt och till att man målar allt i väldigt svart eller vitt. Det tycker jag nog att Miljöpartiet och Gudrun Lindvall gör i det här fallet. En fråga ställdes om vad det finns för samarbete med dem som kan det här på ett mer praktiskt sätt. Då vill jag säga att i den grupp som skall arbeta med det här finns t.ex. Svenska Kennelklubben med. Sportens samarbetsavtal med Svenska Kennelklubben syftar till att Kennelklubben fortlöpande kontrollerar hundkapplöpningssportens djurskydd genom sina kennelkonsulenter. Därutöver har vi naturligtvis kommunernas miljö och hälsoskyddsnämnders arbete. Det går till så att Kennelklubben kommer att besöka de uppfödare som är registrerade hos klubben. SHCF har som krav för att man skall erhålla tävlingslicens att hundarna är registrerade hos Kennelklubben. Inspektionsprotokollen från Kennelklubben kommer att tillställas miljö och hälsoskyddsnämnderna. Jag menar att vi har skaffat oss ett regelverk som skall skydda inte oss men hundarna från de svarta farhågor som du målar upp. Det är också så att detta är ett tillstånd fram till år 2001. Självklart är det så att vi, om det här missbrukas och om det går en annan väg än den vi nu förutser, kan ändra på det här och slopa det. Det är en självklarhet. Det gjorde vi när det gäller pitbullhundarna, med stor diskussion ute bland dem som hade dessa hundar som följd. Det gjorde vi alltså, och det är klart att vi kan göra samma sak här. Sedan är det inte riktigt jämförbart mellan Sverige och andra länder, särskilt inte Spanien. Förhållandena är väldigt olika. I Sverige ägs hundarna av enskilda personer. Tävlingsbanorna ägs av föreningar, marken ägs av kommunerna och banveterinären är förordnad och anställd av Jordbruksverket. I andra länder tillhör speltillstånden ofta privata intressen. Hundarna ägs av stora kennlar. Tävlingsbanorna ägs av privatpersoner eller privata intressen. Banveterinären är anställd av banan. Det borgar ändå för att vi har ett väldigt mycket större mått av kontroll över denna verksamhet och hur den utvecklas. Det är klart att vi skall utnyttja den kontrollen.
Herr talman! Jag tycker nog inte att jag målar upp en svart bild. Jag tycker snarare att jag försöker föra den diskussion som uppfödare, ofta med mångårig erfarenhet, för fram. Det har också varit en diskussion om det här, kan jag säga, i Kennelklubbens tidning Hundport. Där framförde en uppfödare med mångårig erfarenhet just de här farhågorna. Jag tycker att det är viktigt att de diskuteras. Det är bättre att diskutera dem innan det här sker så att det förhoppningsvis aldrig sker. Men att jag skulle försöka måla upp en svart bild vill jag absolut inte hålla med om. Jag tycker ändå att det är förvånande att regeringen inte har tagit kontakt med t.ex. många av de uppfödare som är organiserade i rasklubbar. Det hade varit mycket lätt att ta kontakt med de gamla uppfödare som finns organiserade i rasklubb för greyhound och diskutera med dem. Då hade man fått de här synpunkterna innan man fattade beslutet. Jag har ju också kennelnamn. Det innebär att jag också har haft besök av kommunens miljö och hälsoskyddsnämnd. Det är inte så märkvärdiga kontroller, kan man säga. Kennelkonsulenterna åker också ut i vissa fall, men en kennelkonsulent kan ju inte se på en valpkull och säga om man har bedrivit en avel som är bra eller inte. Det ser man ju inte då. Dessutom kan man säga att de som har greyhound i hemmet naturligtvis aldrig kontrolleras. Det finns inte den typen av kontroller i Sverige. Har du ett par hundar i hemmet så kontrolleras det inte. Dessutom finns det absolut ingenting som säger att du inte i framtiden, om det blir pengar i det här, både kan bedriva avel och delta i hundkapplöpning. Det kommer naturligtvis att bli så. Eftersom det här med att ha hundar som har varit framgångsrika på kapplöpningsbanan kommer att vara meriterande för aveln är det alldeles självklart att även människor som bedriver avel kommer att ägna sig åt hundkapplöpning. Det förutsätter jag att de gör också i dag, de som är intresserade av det. Så vi kan mycket väl få anläggningar i Sverige som både har avel och bedriver hundkapplöpning - ganska stora anläggningar också om det visar sig bli mycket pengar i det. Det finns ingenting i svensk lagstiftning som skulle göra detta omöjligt på något vis. Jag förstår inte heller vad som skulle vara fel i det. Den möjligheten måste naturligtvis finnas för människor som ägnar sig åt denna hobby. Vi behöver väl inte förlänga den här debatten ytterligare. Vi kan korta ned den och bara säga att okej, det är bra att det finns regler så att man kan vara medveten om de risker som kan uppstå. Jag hoppas att regeringen också tar mer kontakt med de erfarna uppfödare som i dag i stor utsträckning är mycket negativa, kan jag säga, till hundkapplöpning. Det är precis som jordbruksministern säger, att det är mest människor som äger en eller några hundar som driver hundkapplöpning. Och det finns många kennlar som är mycket negativa till det beslutet och känner sig mycket överkörda. De känner att de har hållit på med greyhound under 10, 20 eller 30 år. Men när det kommer en så stor förändring som denna med pengar i hundkapplöpningen som kommer att påverka rasen och rasens utveckling, då tillfrågas de inte ens. Jag anser att det här har varit en fadäs i beslutet. Och jag hoppas att det som nu sker kan inbegripa de människor som faktiskt har hållit på med rasen under många år och faktiskt utvecklat en greyhound i Sverige som internationellt är mycket bra. Vi har fina greyhounds i Sverige. Låt oss hoppas att regeringen är observant på vad som kommer att ske. Jag kan lova att jag kommer att återvända till frågan. Den här debatten får väl ses som en början. Det är många interpellationsdebatter som väntar i dag.
Herr talman! Jag är alldeles övertygad om att vi kommer att återvända till denna debatt båda två, eftersom vi båda två är intresserade av att se hur det går. Jag för min del kommer också att ingripa om det går på ett annat sätt än det som vi hade förväntat oss. Det är inte okontrollerade privata hundar som kommer att användas i detta, utan de skall vara registrerade hos Kennelklubben. De skall ha en tävlingslicens. Vi har gjort ett regelverk som gör att vi kan följa hunden genom hela livet. Det är den kontrollen som är så viktig, som jag sade tidigare. Om greyhoundägarna är så oerhört negativa till detta blir det förmodligen ingenting av det. Det är ju ingenting som kan tvinga dem till att göra på detta sätt. Det får de göra frivilligt i så fall. När det gäller avel säger Jordbruksverket, som är vårt expertorgan, att det är tveksamt om hundkapplöpningar med totospel kommer att leda till en sådan extrem avel på greyhound som anges i interpellationen och som Gudrun Lindvall har talat om här. Greyhounds främsta egenskaper är jaktlust och snabbhet, som utnyttjas i tävlingssammanhang, och inte kamplust, som är t.ex. pitbullterrierns egenskap.
Herr talman! Vad jag befarar är naturligtvis inte att de människor som har hundar för hundkapplöpning kommer att få problem med sina hundar. Farhågan är att det kommer att bli problem med de valpar som inte kommer att hamna hos människor som är duktiga och kunniga och vet precis hur man skall hantera den här typen av hundar. I och med att det kommer in pengar är risken att vi får en stor avel på hundrasen greyhound, där en liten del av hundarna kommer att gå till kapplöpningsverksamheten. Men en stor del av hundarna kommer inte att hamna där utan hos vanliga människor. Om det finns många hundar är risken uppenbar att en del hamnar hos människor som kanske tror att de kan göra pengar på hundkapplöpning men inte har en hund som håller måtten, och då kan det bli problem. Det kommer säkert att finnas många människor som kommer att avla och som kommer att göra allt för att hindra denna typ av utveckling. Men jag hoppas också att rasen inte delas. Då finns det en risk för att vi får en kapplöpningsgreyhound och en utställningsgreyhound. Det vore inte heller speciellt lyckligt. Det är också någonting som erfarna uppfödare menar är en stor risk. Men vi är väl medvetna om de risker som finns. Jag vill dessutom avslutningsvis säga att det naturligtvis är så att egenskaperna hos hundraserna pitbullterrier och greyhound inte är desamma. Men en hund som är avlad på hetsjakten - det finns även andra sådana raser - kan i vissa lägen bli en hund som är farlig. Jag vet människor som har denna ras och som säger att de ibland kan märka att det klickar till lite grann. Och även ett barn kan uppfattas som en hare, dvs. något som utlöser denna hetsjakt. Det finns naturligtvis risker med detta.

Herr talman! Ingvar Eriksson har frågat mig om när regeringen kommer att lägga fram konkreta förslag om lättnader i jordbrukets skatteryggsäck. För endast två veckor sedan ställdes exakt samma fråga i en annan interpellation. Svaret blir även denna gång att regeringen har för avsikt att vidta de åtgärder som krävs för att uppfylla målet i regeringsförklaringen. Detta innebär bl.a. att jordbruket skall ges villkor som är likvärdiga med andra näringars. En signal om detta ges även i den ekonomiska vårpropositionen. Frågan om jordbrukets skatter kommer att behandlas i överläggningarna om skattepolitikens framtida utformning som pågår mellan samtliga riksdagspartier. I detta sammanhang har regeringen för avsikt att uppnå en helhetslösning för ett framtida skattesystem. Då anser jag att man bör undvika att bryta ut en liten del och diskutera denna separat. Målet är att i stället försöka nå en bred uppgörelse mellan samtliga riksdagspartier. Finansministern har för avsikt att skynda på dessa överläggningar. Därför räknar jag med att man inom en relativt snar framtid kommer att kunna lägga fram konkreta besked i detta sammanhang.
Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret på min interpellation angående jordbrukets skattebelastning. Det enda nya och därmed positiva i svaret som ges är att finansministern har för avsikt att skynda på de pågående skatteöverläggningarna med riksdagspartierna. Herr talman! Det är inte en dag för tidigt att regeringen börjar tala om att skynda på. Ett år och sex månader har snart förflutit sedan den s.k. Björkska utredningen, En livsmedelsstrategi för Sverige, lades fram.

Inte mycket har hänt på detta område efter valet i höstas. Inga förslag fanns i statsbudgeten i höstas. Den stora frågan var länge: Kommer det några förslag i vårpropositionen? Och om det kommer några, vad kommer de att innehålla? Nu står vi här fortfarande utan förslag. Orsaken till dagens allvarliga situation inom branschen ligger ju främst i den kraftiga konkurrenssnedvridning till svenska producenters nackdel som är vad jag brukar kalla politiska kostnader. Det är skatter och avgifter som inte har någon motsvarighet i andra EU-länder. Självklart är det omöjligt att konkurrera framgångsrikt med denna tunga ryggsäck i en marknadssituation som under en ganska lång tid har präglats av överskott och därmed låga priser. Men när man studerat vårpropositionen under rubriken Jordbrukets beskattning kan man läsa: Regeringen har i regeringsförklaringen den 6 oktober 1998 uttalat sig för att jordbruket skall ges villkor som är likvärdiga med andra näringars. Jordbruksministern har även i dag sagt detta. Det står vidare i vårpropositionen: Regeringen anser att det finns anledning att överväga att skattemässigt jämställa jordbruket med industrin. Ett sådant förslag finns i betänkandet. Och sedan hänvisar jordbruksministern till En livsmedelsstrategi för Sverige och fortsätter: Det skattebortfall som en ändring medför bör finansieras inom energiskattesystemets ram. En skatteförändring för jordbruket kan med fördel ske i ett större energipolitiskt sammanhang. Och jordbrukets energibeskattning kan aktualiseras i samband med just de överläggningar om skattepolitikens framtida utformning som sker mellan samtliga riksdagspartier. Detta är hämtat ur vårpropositionen. Uppenbart har det nu aktualiserats. Men tyvärr måste jag konstatera att de signaler som här ges är svaga och näppeligen kan tolkas som lovande när man använder ord som att överväga att, kan med fördel och kan aktualiseras, då måste man fråga sig: Blir det någonting över huvud taget? Som det nu utvecklar sig lär Sveriges lantbrukare inte få någon konkurrensneutralitet det här århundradet. Det är mot den bakgrunden jag har framställt den här interpellationen. Jag vill än en gång ställa frågan: När kommer regeringen att lägga fram konkreta förslag om lättnader i jordbrukets skatteryggsäck? Den frågan kvarstår.
Herr talman! Det är underbart att vara i opposition. Det vet jag själv från dessa tre år. Då behöver man uppenbarligen inte ta ansvar för helheten. När Moderata samlingspartiet diskuterar skatter och när ni för en skattedebatt i allmänna termer är det inte i första hand jordbrukets skatter som står först, utan det är skatter för de välbeställda, det är skatter för kapitalägare, för aktieinnehavare osv. Om man lägger ihop alla de skattesänkningar som ni vill göra de kommande åren når man nästan upp till 100 miljarder. De som skall betala detta är vanligt folk. Det skall göras genom nedskärningar i sociala trygghetssystem. Låt mig föra detta tillbaka till jordbruket. Det är de många människorna i Sverige som kommer att drabbas av nedskärningarna i de sociala trygghetssystem för att ni skall kunna sänka skatterna för de välbärgade. Man kan fundera på vilken mat dessa människor kommer att ha råd att köpa. Det kommer sannolikt inte att vara den svenska, ibland något dyrare, maten. Då är vi återigen tillbaka till att man tittar på priset i stället för på kvaliteten. Och det är inte bra för det svenska jordbruket. Denna helhetssyn saknas i ert tänkande. Ingvar Eriksson talar alltid om jordbrukets skatter. Men jag hör aldrig Lars Tobisson, som är den stora skattemannen, tala om det, i alla fall inte som en förstahandsfråga. Det är de andra skatterna, för de rika, för kapitalägare och andra, som går först. Jag säger detta för att visa hur viktigt det är att man tar allt i ett sammanhang för att därmed också kunna göra en prioritering. I regeringsförklaringen och i vårbudgeten har regeringen gjort denna prioritering. Där finns ingenting om dessa skattelättnader för de rika. Däremot prioriterar vi detta område. Vi kommer att följa upp jordbrukets skatter när det gäller el och energi. Där har man en högre skattesats än motsvarande tillverkningsföretag. Vi har gjort den prioriteringen, men när ni diskuterar är det bara Ingvar Eriksson som gör den. Alla i regeringen och i det socialdemokratiska partiet gör den prioriteringen. Sedan finns det också en annan konstig sak i detta. Ni väljer alltid att hävda att det är mycket ofördelaktigare att vara jordbrukare i Sverige än i alla andra länder. Ni väljer med förkärlek att jämföra med Danmark. Ni tar fram att det är högre skatt på el och energi här. Men se till helheten där också, om ni orkar. Helheten är ju att priset på el i Sverige är lägre än i Danmark även om skattdelen är högre än i Danmark. Det är ju inte bara skatten som man betalar, utan man betalar ju hela priset, och det är lägre i Sverige än i Danmark. Det säger ni aldrig. Det är därför jag säger det. Ni säger heller aldrig att miljöstödet i Sverige är sju gånger så stort som i Danmark. Det är alltså ett betydligt bättre miljöstöd i Sverige än i Danmark. Ni säger heller aldrig att markpriserna är så mycket lägre i Sverige eller att skatten på bekämpningsmedel är så mycket högre i Danmark än i Sverige. Ni väljer att plocka fram det som passar retoriken just för tillfället. Jag tycker nog att man skall moderera debatten något och se hur helheten påverkas. Om man gör det ser man att helheten inte är så förfärlig som ni låter göra gällande.
Herr talman! Margareta Winberg vill uppenbarligen inte riktigt inse dagens situation. Hon för ett resonemang om att man skall se på helheten. Det är väl just det som Björks utredningen har gjort. Det kan man inte komma ifrån. Trots de saker som Margareta Winberg har nämnt, kan man ju, när man läser utredningen, konstatera att det finns mycket klara skillnader när det gäller kostnader och när det gäller den totala lönsamheten. Det måste ju bero på någonting. Det är ju uppenbart. Sedan angriper Margareta Winberg mig för att vi inte skulle se helheten i skattepolitiken. Men om man läser våra motioner i de här sammanhangen kan man se att Lars Tobisson har precis samma uppfattning som jag, nämligen att vi har täckning för våra förslag till sänkningar av de konkurrenssnedvridande skatterna, t.ex. dieselskatten. Ni talar bara om att jordbruket skall beskattas lika som annat näringsliv när det gäller el och eldningsoljeskatter men skjuter det på framtiden. Det är alldeles uppenbart att det är så. Sedan menar Margareta Winberg att våra förslag skulle drabba konsumenterna. Om man ser det både på kortare sikt och på något längre sikt är det uppenbart att våra förslag gynnar konsumenterna genom att vi har förslag om skattesänkningar för dem som har de lägsta inkomsterna. På längre sikt kommer också svensk mat att finnas tillgänglig. Jag är rädd för att det kommer att bli svårare att räkna med svensk mat till svenska konsumenter i framtiden genom den senfärdighet som regeringen visar i de här sammanhangen när det gäller att vilja neutralisera konkurrenssnedvridningen. Det är därför jag ofta tar upp den här frågan. Jag tycker att den fortfarande är högaktuell. I mitt inledningsanförande sade jag att det har kunnat påvisas att man talar om det, men man gör ingenting konkret. Det är därför vi fortfarande tvivlar på att det kan komma någonting. Men om jag skall vara positiv vill jag nämna den lilla signal som kommer om att man överväger i skatteöverläggningarna osv. Den konkreta frågan är ändå: Händer det någonting under det här året? Det är den konkreta frågan som vi vill ha ett svar på. Det är uppenbart att om man skulle få dessa lättnader i skattetrycket och om man har en näring som kan stå på egna ben och konkurrera på ett framgångsrikt sätt kommer det, precis som också sägs i utredningen, att ge hela samhället intäkter och kostnadsminskningar. Jag hoppas att jordbruksministern delar min uppfattning att en stark svensk konkurrensutsatt näring som jobbar på samma villkor som andra är det bästa också för konsumenterna i framtiden.
Herr talman! Jordbruket är en framtidsnäring. Svenskt jordbruk är mycket bra. Svenskproducerad mat är mycket bra. Svenska bönder gör ett bra jobb. Det tror jag att vi kan vara helt överens om. Men låt oss fundera ett tag på hur stor del av jordbrukets totala kostnader den s.k. ryggsäcken är. I den allmänna jordbrukspolitiska debatten får man det intrycket att den är enormt stor, men den är faktiskt drygt 5 %. Det är kris i vissa branscher, men inte i jordbruksnäringen som helhet. Och om det skulle vara så, är det knappast troligt att 5 % skulle rädda hela det svenska jordbruket. Inte desto mindre har vi sagt, och vi vågar göra den prioriteringen, att vi vill att det svenska jordbruket skall ha en med andra näringar likvärdig konkurrens. Det betyder att energioch elkostnaderna skall tas ned till den nivå som tillverkningsindustrin har. Att vara i opposition är att ha det lite lättsinnigt. Ni gör inte den här prioriteringen annat än i allmänna ordalag, och då är det inte böndernas situation det handlar om. Då handlar det om kapitalägarnas och aktieägarnas situation. Det är den typen av skatter som skall tas ned. I någon motion tar ni upp helheten, och detta kostar nästan 100 miljarder. Det skall finansieras. Hur gör ni då? Jo, det skall finansieras genom att ni tar ned trygghetssystemen, sänker nivåerna, sänker det regionala stödet, ger mindre pengar till sjukvården, barnomsorgen, äldreomsorgen osv. Hur drabbar det människor? Sådant som vi tycker är viktigt att värna om är att vi har en bra vård, en bra skola och en bra omsorg. Därför säger vi att vi inte kan plocka ut en sak, utan vi måste se helheten. Vi måste bestämma oss om vi skall sänka skatterna, när det skall kunna göras och vad vi skall använda för pengar. För vår del är inte alls avsikten att vi för att sänka några skatter över huvud taget skall skära ned våra trygghetssystem eller dra in en massa pengar, utan vi skall i så fall använda det överskott som vi nu ser åren framöver. Men det är viktigt att våga göra en prioritering och att ha en finansiering som inte drabbar vanligt folk. I förlängningen drabbar det annars också svenskt jordbruk, därför att då kan den stora mängden människor inte längre köpa den något dyrare svenska maten. Jag tror nämligen att den även i fortsättningen kommer att vara något dyrare, eftersom vi ställer högre krav på våra svenska bönder än vad andra länder ställer på sina bönder. Det är detta som har varit den svenska modellen på jordbrukets område som vi politiker, oavsett partifärg, och bönderna själva ändå är så stolta över.
Herr talman! Jordbruksministern tar åter upp detta med att det är en framtidsnäring, och det är jag glad över att höra att jordbruksministern fortsätter att hävda. Det är bra, men det då gäller det också att ge lika förutsättningar. Det är därför jag tar upp denna fråga, och jag kommer att göra det ända till den dagen jordbruksministern har bidragit till att genomföra förslag som leder till ökad konkurrensneutralitet. Sedan angriper jordbruksministern mig på ett, tycker jag, osakligt sätt när hon tar upp våra skatteförslag. Hon påstår helt frankt att trygghetssystemen äventyras med våra skatteförslag. Men det gäller ju att kunna se sambanden mellan företagande, arbete och produktion för att kunna skapa de förutsättningar som tryggheten kräver. Har vi en vikande produktion och en vikande jordbruksnäring som inte bidrar, blir det ju inget utrymme för ökad trygghet. Nu lägger partierna visserligen fram olika förslag på dessa områden. Vi har precis lika mycket på fötter som regeringen och, tror jag, mycket mer. Vi prioriterar nämligen i ett läge med hög arbetslöshet och problem inom företagsvärlden att vi skall få tillräckligt med medel för att klara den här tryggheten som vi alla partier i Sveriges riksdag vill ge. Jag menar att det är osakligt att ta upp detta som ett argument för att inte genomföra en konkurrensneutralitet för svenska företagare på livsmedelsområdet i förhållande till andra, inte minst de i vår närhet. Jag upprepar än en gång att jag kommer att ta upp dessa frågor ända tills det ligger konkreta förslag på bordet. Sedan får vi se om vi kan komma överens och gå vidare för att skapa bättre förutsättningar för jordbruket, livsmedelsbranschen och de svenska konsumenterna. Det är ett gemensamt intresse.
Herr talman! Jag har läst era förslag, och jag vet också hur ni skall finansiera de gigantiska skattesänkningar som ni föreslår. Det är genom de saker som jag tog upp, och det drabbar vanliga människor i Sverige - barnfamiljer, löntagare, sjuka och arbetslösa. Så är det. Läs på! Jag har sett det i skrift. Det går bra för Sverige nu. Arbetslösheten är på väg nedåt och de nya jobben kommer med stormsteg. Det är framför allt i det privata näringslivet som jobben kommer. Tillväxten är god, och i dag har vi sett nya prognosmakare skriva upp tillväxten ordentligt. Det är klart att det är glädjande, och det är resultatet av en politik där man håller i ekonomin. Det är det som vi vill göra även i fortsättningen. Det betyder att vi inte rycker ut jordbruket och säger: Det här skall vi göra nu, och så vi får se vad vi tar sedan. Vi vill i stället se till helheten. Vi vill ha ett samlat skatteförslag där vi ser helheten, och det är därför som det har dröjt med jordbruket. Men det är prioriterat i regeringsförklaring, vårproposition och nu i skattesamtalen. För att avsluta på ett positivt sätt från min sida har jag goda förhoppningar om att detta skall ske, och det är bra för Sveriges bönder. Men vi kan inte därmed tro att det blir exakt lika förutsättningar för våra svenska bönder som för de finska, danska eller tyska bönderna, därför att något sådant genomharmoniserat system har vi ju inte. Fortfarande kommer säkert en och annan att säga att det är orättvist. Det har ju att göra med att vi fortfarande är en nation. Här skiljer vi oss åt måhända. Men vi i regeringen tycker ju att vi skall ha Sverige kvar som nation, och då blir det vissa olikheter.

Herr talman! Ingvar Eriksson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta med anledning av den allvarliga situation som svensk binäring befinner sig i. Beträffande Ingvar Erikssons fråga vill jag först och främst påminna om att vi inom ramen för EG under de tre senaste åren har intensifierat våra insatser för den svenska binäringen. Vi deltar sedan 1998 i ett av EU medfinansierat projekt som stödjer biodlingen inom gemenskapen. De nationella programmen, som utgör grunden för stödet, sammanställs av respektive medlemsstat för ett år i taget och medfinansieras av EU med 50 %. Programmet för år 2000, som nyligen lämnats in till kommissionen, avser bl.a. bekämpning av varroakvalster, diagnos av sjukdomar och forskning om honungskvalitet. Åtgärder för att utveckla mer effektiva och mindre arbetskrävande ekologiska metoder för att bekämpa varroa prioriteras i programmet. Vidare föreslås i programmet åtgärder vad gäller strategisk avelsverksamhet i syfte att bl.a. få fram varroatoleranta bin. Utöver dessa satsningar har jag nyligen mot bakgrund av att biodlingen representerar betydande biologiska och ekonomiska värden givit i uppdrag till Statens jordbruksverk att redovisa förutsättningarna för biodlingsnäringen i Sverige. Med utgångspunkt från jordbruks och livsmedelssektorn i sin helhet skall orsakerna för biodlingens tillbakagång analyseras liksom dess lönsamhet, konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter. Biodlingsnäringens betydelse för landskapsutvecklingen och för tillskapandet av ett långsiktigt hållbart och ekonomiskt bärkraftigt jordbruk skall också vägas in och bedömas. I analysen ingår givetvis konsekvenserna av varroakvalstrets spridning i landet som en viktig komponent.
Herr talman! Jag vill tacka för svaret på min interpellation angående biodlingen i Sverige. Det är faktiskt så att jag den här gången kan vara lite mer positiv. Det är mycket intressanta besked som jordbruksministern ger i svaret när det gäller insatser som görs inom ramen för EG. Deltagandet i ett av EU medfinansierat projekt som stödjer biodlingen är ett exempel. De nationella programmen, som utgör grunden för stöden, sammanställs av respektive medlemsstat för ett år i taget, säger jordbruksministern. Det är intressant att så nu sker. När det gäller programmet för år 2000, som nyligen inlämnats, är det positivt att man här tar upp bekämpningen av varroakvalster, för det är ju ett problem som vi har levt med ganska länge. Det är också bra att jordbruksministern säger att biodlingen representerar betydande biologiska och ekonomiska värden och att jordbruksministern har gett i uppdrag till Statens jordbruksverk att redovisa förutsättningarna för biodlingsnäringen i Sverige. Det hälsar jag med stor tillfredsställelse. Men jag vill också konstatera att det är snart tio år sedan som varroakvalstret konstaterades i Sverige. Jag har i motioner och frågor under hela denna period tagit upp detta problem, men inte mycket har gjorts. Nu kan vi konstatera att varroan sprider sig uppåt i landet. Även dessa bygder har drabbats. Det är faktiskt första gången i modern tid som Sverige låtit en smitta från kontinenten få sprida sig utan att man på allvar försökt att hindra det. Detta tycker jag är djupt bekymmersamt. Det är ett lågvattenmärke på en i övrigt anmärkningsfri tradition i Sverige av framgångsrika mått och steg som har hållit Sverige fritt från en lång rad betydligt mer svårbekämpade epizootier än just varroan. Men man konstaterar att detta inte går att lösa. Sedan säger man att det inte gått att lösa i Europa, och då går det inte i Sverige. Men vi har bättre förutsättningar att lösa det i Sverige enligt min uppfattning, och därför borde man ha vidtagit fler åtgärder. Då är frågan, utöver det positiva som framgår i svaret: Vad tänker jordbruksministern göra inom den närmaste tiden? Det är faktiskt så att vi har lagar om bekämpning i Sverige som i princip följs väldigt dåligt på det här området. Det finns tillsynsmän som skall söka varroakvalster i bigårdar. Där det finns kvalster skall man vidta åtgärder. Man låter, trots dagens regler, drabbade biodlingar och samhällen stå obehandlade. Man efterlever alltså inte de krav som finns. Vi har bitillsynsmän. Det är t.o.m. så illa att det i stora områden är brist på bitillsynsmän. Då kan det givetvis inte fungera. Det är mot den bakgrunden som jag gärna ville efterlysa ytterligare åtgärder från jordbruksministerns sida, att man verkligen följer gällande regler som antagits i Sveriges riksdag och från regeringars sida. Det är tyvärr så att man inte följer dem tillräckligt i dag. Då kan man inte räkna med att det skall bli bättre. Jag vill ha ett svar på detta.
Herr talman! Jag önskar att jag kunde ge ett väldigt klart och rejält besked att vi gör så här, och så försvinner sjukdomen. Men det är inte så enkelt därför att detta, som Ingvar Eriksson sade, är någonting som vi haft i ett tiotal år. Det finns i alla europeiska länder utom i Irland. Det har också i Sverige, precis som i alla andra länder, inte bedömts vara möjligt att utrota kvalstret när det väl har etablerat sig i ett område där det bedrivs biodling och där det förekommer vilda bin. Det åligger Statens jordbruksverk att bekämpa bisjukdomar. Jordverksverket har bedömt att för att utrota kvalstret måste alla bisamhällen inklusive vilda bin dödas, vilket kompliceras av att det är mycket svårt att upptäcka också små angrepp av kvalstret. Även om vi i Sverige skulle lyckas med det finns det kvalster kvar i våra grannländer, som återigen kan infektera våra svenska bin. Det går inte att sätta upp så höga gränser att bina inte kommer in. De flyger ju som bekant över alla gränser. Därför har vår linje varit att genom flyttningsrestriktioner försöka hålla spridning i schack, fördröja spridningen och också satsa på information och utveckla bättre sätt för odlarna att bekämpa kvalstret. De erfarenheter som vi har hittills visar att det trots allt går att bedriva en framgångsrik biodling även där kvalstret finns. Jag sade i mitt första inlägg att det program för år 2000 som nyligen har lämnats in till kommissionen avser bl.a. ytterligare metoder för att bekämpa varroakvalstret, diagnoser och bekämpning. Jag hoppas att vi den vägen kan nå ytterligare framgång. I övrigt är jag glad över att Ingvar Eriksson ändå är nöjd med de besked i övrigt som han fick. Det är inte så ofta Ingvar Eriksson är nöjd.
Herr talman! Jag delar uppfattningen att det här är en allvarlig sak och att man har försökt bekämpa kvalstret. Men det är ändå brister i sättet att bekämpa och följa gällande regler. Där hoppas jag att jordbruksministern är beredd att verkligen penetrera detta noggrant, så att man inte i onödan får en spridning av kvalstret. Det har onekligen haft mycket negativa effekter på svensk binäring. Det är faktiskt så att i stort sett hälften av bisamhällena är borta i dag jämfört med för tio år sedan. De har betydelse för pollinering och inte minst för honungsskörden, för bärodlingar, fruktodlingar och även för enskilda människor som har blommor och bärodlingar. Man är väldigt angelägen om att kunna fortsätta med detta. Får vi en dålig pollinering är vi verkligt illa ute. Vi tog också upp detta med oljeväxtodlingen tidigare i dag. Här har man också en chans, om man kan bibehålla denna odling som ger ungefär 40 % av svensk honungsskörd, att lyfta binäringen i Sverige. Det är mot den bakgrunden jag gick in i den förra debatten. Jag vill ge det som tips till jordbruksministern att undersöka vilka möjligheter där finns. För att något kunna bidra positivt skulle jag vilja ge några förslag till jordbruksministern om en strategi: 2. Att verkställigheten kontrolleras och att underlåtenhet vitesbeläggs. 3. Att vid underlåtenhet bekämpningen utförs på innehavarens bekostnad. 4. Att medel för bekämpning mot varroa tillhandahålls utan kostnad. Det är möjligt med EU medlens hjälp för en så viktig sak att få fram medel som är hälsovänliga. 5. Forskningen är också viktig i dessa sammanhang och bör tas upp och satsas på i EU. Varroakvalstret parasiterar endast på honungsbin. Det är inte så stora problem om man verkligen sätter sig in i det. Jag har också en tanke att anmälningsskyldiget borde vara införd för ägare till fastighet som hyser vildbin. Det kan inträffa att vildbin infekteras. Det har faktiskt skett i zon 1. Vildbin skall i zon 1 At forskning på metoder som syftar till att befria från varroan utan att döda bisamhällen startas och prioriteras var jag redan inne på. Det finns redan engagerade biodlare. Jag kan hänvisa med både namn och adress till personer som jobbar med detta exempelvis nere i Halland. De har inte blivit tagna på allvar. Kunde jordbruksministern bidra till att deras engagemang tas till vara tror jag att vi kan få en mer positiv utveckling på det här området. Jag vädjar till jordbruksministern att ta de kontakterna.
Herr talman! Jag tackar för råden. Jag skall skicka snabbprotokollet till Jordbruksverket till den utredare som skall göra analysen. Jag är övertygad om att han eller hon kommer att ha nytta av det. Självklart skall biodlare och andra som sysslar med en viktig produktion tas på allvar. Jag hoppas att någon gång kunna besöka dem.

Herr talman! Margareta Andersson har frågat vad jag kan göra för att ytterligare förfina den statistik som finns över fördelningen av EU-medel till olika projekt så att adekvata jämförelser skall kunna göras både inom Sverige och inom EU. Vidare har Margareta Andersson frågat vad jag kan göra för att EU bidrag skall kunna fördelas jämnt mellan kvinnor och män. Inledningsvis vill jag säga att jag delar Margareta Anderssons uppfattning, att det är viktigt att följa upp hur EU-medlen fördelas till kvinnor respektive män. Det är också viktigt att en analys ur ett jämställdhetsperspektiv görs innan besluten tas. Sådana uppföljningar och analyser skall sedan ligga till grund för beslut om fortsatta prioriteringar av EU-projekt. och mål 4 samt för gemenskapsinitiativet Employment finns rutiner för att följa upp hur många kvinnor respektive män som deltagit i de projekt som beviljats medel. Vid en uppföljning t.o.m. januari 1999 av mål Genom de oberoende utvärderingar som övervakningskommittéerna beställt kommer vi att få ökad kunskap om effekterna av insatserna i projekten. Jag förutsätter att jämställdhetsperspektivet beaktas i dessa utvärderingar. När det gäller direkta företagsstöd kanaliseras EU-medel inom målen 2, 5b och 6 via de nationella systemen för bl.a. det tillfälliga småföretagarstödet och landsbygdsstödet. I statistiken redovisas den beräknade sysselsättningsökning som dessa stöd bidragit till. Dessa uppgifter är könsuppdelade. Av en utvärdering som genomförts av mål 2 kan man också se hur stor andel av projekten som drivs av kvinnor respektive män. Inom NUTEK pågår ett arbete för att förbättra statistiken som visar hur länsstyrelsernas regionala utvecklingsmedel fördelas. Det handlar om att få fram utdata som visar fördelningen av medel till kvinnor och män och vilka effekter insatta resurser ger ur ett könsperspektiv. Regeringen har uppmärksammat bristerna i statistiken även när det gäller uppföljning av hur resurserna generellt fördelas mellan kvinnor och män. Jag vill här nämna ett par exempel. · Statistiska centralbyrån har fått i uppdrag att under år 1999 ta fram statistik som gör det möjligt att följa upp hur jämställdhetsperspektivet beaktas vid fördelning av medel i budgetpropositionen. I ett första skede kommer särskild uppmärksamhet att riktas mot bl.a. metoder för att redovisa fördelningen av regionalpolitiska företagsstöd ur ett könsperspektiv. · Länsstyrelsen i Östergötlands län har fått medel för att utveckla nyckeltal för uppföljning av hur jämställdhetsperspektivet beaktas i olika sakfrågor, t.ex fördelning av regionala utvecklingsstöd. Målet är att de nyckeltal som tas fram skall tilllämpas av övriga länsstyrelser.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

För två eller tre år sedan var det inte naturligt. Jag hoppas att det känns naturligt för dem som producerar statistiken i dag att ta fram den ur ett könsperspektiv. Det strategiska arbetet går ut på att införliva ett jämställdhetsperspektiv på alla områden. Det är detta som kallas mainstreaming och som beslutats i Peking. Jag vill beträffande NUTEK säga att det där sedan 1997 finns en databas, som heter STINS och som administrerar länsstyrelsernas olika projekt. Man skall där kunna se fördelningen av regionala medel, inklusive EU:s strukturfonder. Vi kommer alltså att ha tillgång till bra och förfinad statistik, som ger oss möjligheter till förändringar. Tillväxtavtalen är nu inlämnade till regeringen. Av mina samtal med länsexperterna för jämställdhet har jag förstått att det, som Marianne Andersson sade, är en ganska stor variation i kvaliteten, om däri inbegrips jämställdhetsaspekterna. På en del håll har man fått väldigt bra gehör för sina åsikter, och där har det i stor utsträckning suttit kvinnor med i de olika arbetsgrupperna. På andra håll har så inte varit fallet. Det är av det skälet som Näringsdepartementet nu har en fristående utvärderare som skall titta särskilt på hur jämställdhetsperspektivet är tillgodosett i tillväxtavtalen. Där detta fallerar hoppas jag att man får bakläxa. Det kan Mona Sahlin, som strax skall få ordet, säga något om. Jag tycker mig se att hon nickar. Det blir nog så.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

Enligt t.ex. den nyligen publicerade Lindebergs Grant Thornton-rapporten för 1999 har svenska företagare högre förväntningar vad gäller omsättning, lönsamhet, export och sysselsättning än vad den genomsnittliga företagaren inom EU har. Under det senaste året har dessutom en mängd åtgärder vidtagits för att förbättra företagarnas villkor. Arbetet med att förbättra företagsklimatet pågår givetvis kontinuerligt. Jag håller naturligtvis med Lars Björkman om att det är viktigt att den svenska åkerinäringen får konkurrera på lika villkor. Sommaren 1998 uppvaktade den svenska åkerinäringen Kommunikationsdepartementet med krav om att regeringen skulle uppmärksamma situationen för den svenska åkerinäringen och harmonisera dess konkurrensförutsättningar. I anslutning till detta uppdrog regeringen åt Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA, att i samråd med berörda myndigheter studera kostnadsstrukturen och konkurrenssituationen. I uppdraget, som utförts i samarbete med åkerinäringen, ingick att särskilt belysa hur lönekostnaderna ser ut för den konkurrensutsatta internationella trafiken och hur kostnadsbilden ser ut bl.a. vad avser sociala kostnader. SIKA redovisade detta uppdrag den 15 maj i år. Inom departementet går vi nu igenom och tar ställning till det redovisade materialet. Lars Björkman nämner särskilt dieselskatten i sin interpellation. Jag vill därför framhålla att EG kommissionen sammanställt en jämförelse så sent som i april i år, där det framgår att den svenska skattenivån för miljöklass 1 ligger runt genomsnittet i
Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret även om jag kanske inte spårar särskilt mycket av svar på de frågor jag framförde. Visserligen fick jag en kommentar till dieselpriset. Men det är bara en del i det frågekomplex som berör hela det här området. När statsrådet och jag hade en debatt för ungefär ett halvår sedan delade vi upp frågepaketet i två huvuddelar. Den ena delen gällde kostnaderna, skatter och avgifter som drabbar åkerinäringen precis som alla andra näringar och den del av skatterna som är vägtrafikskatter. Den andra delen vi berörde handlade om den brist på efterlevnad av det regelverk som finns i branschen. Vi var ganska överens om att de överträdelser som sker främst av utländska åkerier och deras chaufförer är ett problem som den svenska regeringen både kände till och som statsrådet också säger att hon skall ta itu med. Ingenting av det framgår av svaret här. Jag skall bara kommentera vad statsrådet svarade förra gången i sitt skriftliga svar. Jag läser innantill: "Jag vill också särskilt framhålla att kontrollen av efterlevnaden av befintliga regler och möjligheten att verkställa sanktioner, lika för egna och utländska åkare, är en fråga av stor betydelse för konkurrensen mellan transportörerna i EU:s olika medlemsländer. I den transportpolitiska propositionen - som riksdagen fattade beslut om i juni i år - konstateras att de problem som i dag uppträder framför allt beror på att kontrollerna av efterlevnaden av befintliga regler är för få, att sanktionsbestämmelserna varierar kraftigt mellan EU:s medlemsstater och att polissamarbetet över gränserna inte är tillräckligt utvecklat. Sverige skall därför verka för att få till stånd en effektiv tillsyn av den yrkesmässiga trafiken och ta initiativ som har till syfte att förbättra och harmonisera övervakning och kontroll. Möjligheten att driva in böter från utländska åkare är begränsade. Jag kan dock nämna att regeringen har planer på att regeringen har planer på att utreda frågan om indrivning av böter vid trafikbrott, bl.a. för att finna ett effektivt påföljdssystem för utländska åkare." Det är ett mycket bra svar som jag trodde skulle leda till någonting. Därutöver hade trafikutskottet redan innan den debatt vi hade hos regeringen hemställt om att just den här frågan skulle klarläggas, och regeringen har sagt att den känner ett ansvar för detta. När vi hade debatt i kammaren så sent som i onsdags i denna vecka framkom att vi i alla partier är fullständigt överens om att detta är ett problem, tillsammans med avgiftssidan, som måste hanteras. Det är därför med en viss förvåning som man konstaterar att i varje fall vid tidpunkten för kammardebatten hade det som regeringen utlovat och som statsrådet har understrukit vid en tidigare diskussion inte lett till en enda konkret åtgärd. Regeringen har fört samtal med en mängd grupper i samhället och organisationer. Vid varje tillfälle räcker man ut handen och talar om att vi borde vara överens om att vidta åtgärder på en rad områden i avsikt att förbättra näringslivsklimatet. Konkreta åtgärder har vi däremot inte sett särskilt mycket av. Det inskränker sig tyvärr till att stanna på diskussionsplanet. Herr talman! Låg mig därför till statsrådet än en gång få upprepa frågan: Vad vill regeringen konkret göra? SIKA-utredningen som har åberopats i interpellationssvaret ligger klar, i varje fall i sin första del. Den bekräftar i allt väsentligt - det finns detaljer och nyanser - vad Växjö högskola redan för mer än ett år sedan tog fram och redovisade vad gäller den ojämlika konkurrenssituationen som finns mellan svenska åkeriföretag och utländska. När får vi åtgärder, fru statsrådet? När slutar ni prata och börjar regera?
Herr talman! Att prata ingår dessbättre också i regerandet, men inte bara det. Talet skall förstås också leda till resultat. Jag vill ändå påpeka att det har ett litet löjets skimmer över sig att inte ens antyda den enorma förändring av svensk företagsamhet som vi just nu ser i Sverige. 111 000 nya jobb har skapats på 12 månader varav 89 000 i den privata sektorn. Vi har räntor som vi inte har sett på år och dag. Vi har utländska investeringar i vårt land och en tillväxttakt som är högre än i något annat land i EU. Då kan man inte bara stå och säga att vi skulle ha det mest usla företagsklimat som finns på denna jord. Trots dessa förutsättningar, eller just tack vare dem, måste vi nu gå vidare på att antal områden för att underlätta lika konkurrens och därmed skapa större möjligheter för bl.a. åkerinäringen. Vi har haft SIKA:s rapport i sex dagar. Så pass seriöst tar jag den att när jag säger att vi skall noga gå igenom och bereda den är det inte gjort på sex dagar. Jag kan dock nämna de saker som vi diskuterade bl.a. i den diskussion vi förde förra gången. Vi driver fortfarande mycket hårt i EU det som är en av de viktigaste sakerna som frågeställaren nu tog upp, nämligen att förbättra och harmonisera övervakningen och kontrollen av yrkestrafiken. Dessutom kommer den aviserade utredning som Justitiedepartementet, och inte Näringsdepartementet, håller i väldigt nära i tiden. Det är en översyn av möjligheterna att kunna driva in böter vid trafikbrott också av utländska åkare. För övrigt vill jag betona de saker som SIKA:s rapport tar upp där man pekar på att det finns kostnadsskillnader. Det är tre områden: rörliga kostnader för bränsle, däck och service, förarkostnader och företagskostnader. Det är dessa tre områden som vi mycket noga går igenom. Frågeställaren och jag har samma ambition. Det skall vara lika och rimliga kostnader och konkurrensvillkor också för svensk åkerinäring. Jag tycker inte att vi skall misstro varandra i denna ambition.
Herr talman! Mona Sahlin försöker här att skissa en bild av att näringslivets situation skulle ha förändrats tack vare åtgärder som regeringen har genomfört. Jag skulle vara tacksam om jag fick några exempel på vad som konkret har gjorts. Vi skall självklart glädja oss åt att fler människor är i sysselsättning och att det går bra för det svenska näringslivet. Men det skulle vara intressant att veta vilka åtgärder som regeringen har vidtagit som har påverkat den situationen. Herr talman! Jag återvänder lite grann till vad som är känt. Jag kan medge att sex dagar sedan SIKA rapporten lämnades kan vara en för kort tid för att konkret ha ett handlingsprogram färdigt. Men de sanningar som SIKA-rapporten kommer fram med var kända nästan för ungefär ett år sedan och har sedan dess flitigt använts om argument i debatten. Vi kan konstatera att inte bara de politiska partierna och deras företrädare driver den här frågan. Branschorganisationerna har också mycket aktivt bearbetat och uppvaktat regeringen för att få ändringar till stånd och avbryta den pågående utflaggning som de facto sker här i landet. Min fråga till ministern blir följande. När nu näringslivet i övrigt går bra vore det trevligt om det omfattade även åkerinäringen så att dess farhågor, som det faktiskt föreligger bekräftelse på, att svenska åkeriföretag i dag flaggar ut inte besannas. Transportuppdragen borde rimligen öka och ge en ökad vinst och ett ökat underlag för näringen genom att näringslivet, som åberopats, går bättre. Men i tabell efter tabell i SIKA-rapporten kan vi konstatera att kostnadsläget för transportnäringen, om vi håller oss till den, är sådant i Sverige att det inte bara krävs att företag i den svenska åkeribranschen skall vara rationella. De skall dessutom vara 10-20 % mer effektiva för att möta konkurrensen på likartade villkor. Detta påstod jag redan för ett halvår sedan i debatten, och ingen har belagt att de här siffrorna skulle vara felaktiga. Snarare understryks riktigheten av dem i den åberopade rapporten. Men vad har regeringen vidtagit för åtgärder under tiden? Jo, SIKA har alltså fått lämna sin rapport. Det är ju intressant om man tar bara några exempel ur vad man skriver här. Jag tittar då på vad Price Waterhouse drar för slutsatser beträffande en av rapporterna om bilkostnaderna. Man säger att det är helt klart att holländska och tyska åkerier har ett kostnadsläge som inte svenska åkerier har någon som helst möjlighet att konkurrera med. Någon slutsats för åtgärder har man inte dragit, och det skall man kanske inte heller göra. Går vi vidare i tabellverket kan vi se att man skriver att kostnadsbilden för de danska och nederländska åkerierna är intressant. Totalkostnaden ligger 18 respektive 25 kr per mil lägre än den svenska, men också respektive nära 17 kr lägre än den tyska. Det här borde inte vara särskilt svårt att använda som underlag för att verkligen ge klara direktiv för vad som skall hända. Vi har i dagarna fått se att ett stort tyskt åkeri har lagt bud på det svenska BTL Schenker. Huvudkontoret är, om den affären går igenom, på väg att flyttas ur landet. Precis som så många andra företagsledningar drar man det från Sverige till andra länder. Den passivitet som regeringen visar ger inte näringen den stimulans och den vink om framtidstro som man så väl behöver. Konkreta besked i den här debatten skulle kunna förhindra att de som i dag ligger i startgroparna för att rulla ut ur landet åtminstone drar till handbromsen.
Herr talman! Först ställer frågeställaren en fråga till mig som jag inte riktigt vet om jag skall ta på allvar. Han frågar: Vilka åtgärder har regeringen vidtagit som medverkat till att näringsklimatet nu ser så mycket bättre ut? Ja, vilka? Vad har regeringen sysslat med under de här fyra åren? Skall jag påminna om budgetsaneringen, statsskulden, lånebehovet, räntorna och utgiftstaket? Det är ju inte så att den ekonomiska politiken har bedrivits i ett rum för sig som inte har haft en direkt relation till den utveckling som vi nu ser. Men jag vill ändå betona igen: Jag tar situationen för åkerinäringen på stort allvar. Bl.a. därför fick SIKA uppdraget och bl.a. därför studerar vi dess förslag och analyser mycket noga för att kunna ge bättre villkor för den här branschen. Men jag vill ändå betona att det gäller att titta mycket noga på det som SIKA säger. Bl.a. är det så, som frågeställaren tog upp här, att t.ex. den tyska och holländska dieselskatten, om man skall titta på den, ligger högre än den svenska, medan den danska t.ex. ligger väldigt mycket lägre. Men det är också så att de skatteskillnader som finns inte alls slår igenom i marknadspriserna som är anmärkningsvärt lika i alla länder, utom i Polen där de ligger väldigt mycket lägre. Det andra som SIKA tar upp är ju att skillnader i kostnad väldigt mycket också är ett uttryck för produktiviteten i företagen, och det är också här vi måste se hur vi kan hjälpa näringen. SIKA menar att företag i Sverige som arbetar på denna internationella marknad med en låg produktivitetsnivå måste vidta åtgärder för att förbättra den om de vill finnas kvar på marknaden, och det måste bl.a. ske genom strukturförändringar i näringen, menar SIKA. Det här är alltså en kombination av vad staten och samhället kan göra, vad vi kan driva fram i EU och vad näringen själv kan göra för att öka och förbättra sin produktivitet. Jag är övertygad om att frågeställaren kommer att ställa fler interpellationer om detta, och jag hoppas att vi vid nästa tillfälle också har en ordentlig analys av SIKA:s rapport och kan diskutera vad vi skall göra.
Herr talman! Låt oss vara överens om att vi kanske skall akta oss för jämförelser med Polen. Där finns helt andra förutsättningar, och jag har heller inte åberopat Polen, därför att jag tror att det där finns situationer som vi kanske inte i varje fall på omedelbar sikt kan ge oss på att jämföra oss med. Det känns bra att statsrådet ändå säger att man tar frågorna på allvar. Det är ett besked som återkommer i ganska många svar. Men från att ta något på allvar till att föreslå konkreta åtgärder för den enskilda branschens möjligheter att förbättra sin ställning är ju steget ändå ganska långt. Som jag tidigare sade har ju inga nya slutsatser dragits, utan de har varit kända. Det faktum att flera stora åkerier är på väg ut ur landet och att många små redan har valt att ta sin verksamhet över gränsen måste väl ändå vara tecken tydliga nog för att ha en handlingsberedskap.

Jag tror inte att Svenska åkeriförbundet i någon del funderar över en sådan liknande verksamhet, men det kan ju hända att idén kan sprida sig. Produktivitetsökning är alltså det enda som man kan komma fram till som en konkret uppgift som SIKA har föreslagit. Hur skall en produktivitetsökning kunna ske med de konkurrensförutsättningar som vi har? Det finns säkert många detaljer att ta i den biten, men risken är ju ändå att det är företagen och dess anställda som genom en lägre lönenivå och sänkta omkostnader skall försöka svälta sig ur en bransch som redan är på väg ut ur landet. Det är inte särskilt lysande förutsättningar för den branschen.
Herr talman! För att undvika alla missförstånd: Det är inte så som frågeställaren uttryckte det, att det var det enda jag sade. Jag sade att det är en kombination av produktivitetsförändringar inom branschen, kompetensutveckling inom branschen, åtgärder inom EU och vad den svenska staten och riksdagen kan göra för att förändra villkoren. Det är i kombinationen av de här sakerna som framtiden för åkerinäringen ligger.

Herr talman! Karin Falkmer har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att genomföra Småföretagsdelegationens förslag. Vårt land behöver entreprenörer och företagare. Fler och växande företag behövs för att skapa och bevara en stark svensk ekonomi och ett modernt välfärdssamhälle. Karin Falkmer hävdar att nyföretagandet minskat på grund av pessimism bland landets företagare. En exakt bild av hur utvecklingen ser ut får vi först i juni - det är ganska snart - då SCB kommer med sina siffror för nyföretagandet, men det vi redan nu kan konstatera är att nyföretagandet är fortsatt högt, och framför allt det viktiga faktum att de företag som finns blir alltmer livskraftiga. Antalet konkurser har mer än halverats de senaste sju åren, och enligt en nyligen publicerad undersökning har svenska företagare dessutom högre förväntningar på omsättning, lönsamhet, export och sysselsättning än vad genomsnittet inom EU har. Många bedömare har också justerat upp sina prognoser för Sveriges utveckling de kommande åren. Det tyder knappast på pessimism. Därmed inte sagt att vi kan slå oss till ro. Mycket har gjorts, men mycket återstår också att göra. Regeringen har beslutat om och föreslagit en rad åtgärder för att förbättra företagsklimatet, och vi lägger särskild vikt vid situationen för småföretagarna. Jag blir därför mycket förvånad när Karin Falkmer påstår att regeringen negligerar merparten av delegationens förslag. Detta är inte sant. Regeringen har redan fattat beslut om eller tagit initiativ till åtgärder som berör ungefär en tredjedel av delegationens förslag, och ytterligare ett antal av delegationens förslag täcks ju i stor utsträckning av beslut som redan är på gång eller har fattats. Flera förslag berörs dessutom i pågående utredningar. Som exempel kan nämnas Förenklingsutredningen om en kontantmetod för småföretagare, som nu är ute på remiss. I vårpropositionen aviserade regeringen dessutom ett antal åtgärder som kommer att få mycket stor betydelse för de små företagen, bl.a. ett förslag om att förvärv av egna aktier skall tillåtas för både publika och privata bolag. Dessutom startas en strategiskt mycket viktig översyn av de s.k. 3:12-reglerna och reglerna om generationsskiften i företag. Regeringen kommer också, efter ytterligare beredning av Stoppregelutredningens förslag, att återkomma med förslag på förenklingar för fåmansföretagen. Det finns, som Karin Falkmer också vet, inga snabba lösningar när man skall förbättra förutsättningarna för ett växande näringsliv, utan det krävs långsiktiga åtgärder inom flera områden. Regeringen arbetar kontinuerligt med att stärka det svenska företagsklimatet, och Småföretagsdelegationens förslag ingår som en mycket naturlig och viktig del i det arbetet. En redogörelse av vad som har gjorts inom regelförenklingsområdet kommer, i enlighet med riksdagens beslut, att presenteras i samband med budgetpropositionen i höst. I redogörelsen kommer det också att göras en avstämning mot samtliga av
Fru talman! Jag tackar Mona Sahlin för svaret. Jag tänker koncentrera mig på regelförenklingarna. Mona Sahlin säger sig vara mycket förvånad över att jag påstår att regeringen har negligerat merparten av Småföretagsdelegationens förslag. Det jag gör i min interpellation är att ge uttryck för den besvikelse som jag har mött hos många småföretagare och också hos ledamöter i Småföretagsdelegationen över att så lite har hänt. Det är nu ett och ett halvt år sedan de första 26 förslagen kom - förslag som borde ha varit helt genomförda i dag. Ett helt år har gått sedan slutrapporten lades fram med alla de 71 förslagen. Av dessa är, efter så här lång tid, bara 8 helt konkretiserade och i kraft. En hel del ligger, som Mona Sahlin säger, i utredningar eller i andra beredningsformer. Det är i och för sig bra, men problemet är att småföretagaren i sin vardag ännu inte har känt några nämnvärda lättnader. Det är de konkreta resultaten som räknas. Den förnöjsamhet som Mona Sahlin visar delar inte flertalet av de svenska småföretagarna. Regeringen har inte tagit fasta på det som Småföretagsdelegationen betonade som det allra viktigaste, nämligen att ansvaret för förenklingsfrågorna skulle läggas på högsta politiska nivå. Småföretagsdelegationen såg ett starkt politiskt engagemang från högsta politiska nivå som en förutsättning för att frågorna skulle få genomslag, inte minst på departementsnivå. Den konstruktion för förenklingsarbetet som regeringen har valt är inte Småföretagsdelegationens. En insikt om vikten av tydlig politisk vilja från högsta politiska nivå tycks saknas hos regeringen. Mycket verkar också skjutas på framtiden. När det gäller regelförenklingsgruppen Simplex undrar jag: Har den börjat sitt arbete? Är tillsättningen av tjänster klar? Finns det i dag några resultat att redovisa? Har den kommit i gång med sitt arbete? Kan ministern redovisa några resultat från statssekreterargruppens verksamhet? När det gäller förordningen om konsekvensanalyser av reglers effekter på småföretagarens villkor - något som jag varmt välkomnar - ställer jag samma fråga här: Har arbetet kommit i gång? Kan ministern redovisa några resultat? Hur många analyser har gjorts av myndigheter så här långt? Många småföretagare befinner sig i en orimlig konkurrenssituation beroende på kommunernas näringsverksamhet. Då frågar jag: När tänker Mona Sahlin genomföra de förslag som bl.a. Småföretagsdelegationen har lagt när det gäller förändringar i kommunallagen för att komma till rätta med den offentliga näringsverksamhetens snedvridande konkurrens, som drabbar många småföretag i dag?
Fru talman! Jag vill börja med att säga att jag inte vill bli citerad på ett sätt som inte är korrekt. Jag känner verkligen ingen förnöjsamhet, som Karin Falkmer uttryckte det. Däremot tycker jag att det är väldigt viktigt för politiker från alla partier att använda de två ögon som de flesta är utrustade med. Man måste, för att orientera sig rätt, kunna se det som sker ute som är bra, t.ex. att det blir färre konkurser bland de små företagen och att den stora sysselsättningsökningen nu sker i de små tillväxtföretagen. Det blir inte, som frågeställaren säger, en allt större pessimism eller så att landets företagare känner sig svikna och bedragna. Det är att vrida väl mycket på sanningen. Två ögon betyder att man ser det som är styrkan men att man inte heller känner förnöjsamhet när det inte går fortare att förändra i regler, förordningar och myndigheters arbete och i skattelagstiftningen, för att anpassa detta så att det också utgår från småföretagarens villkor. Jag håller med om att det arbetet inte är färdigt, men jag vill bestämt hävda att det har påbörjats. Karin Falkmer är en så erfaren politiker att hon vet att det är väldigt lätt att krångla till regler och att det inte är lika lätt att förenkla dem. När det gäller det arbete som vi har påbörjat vill jag svara ja på alla de frågor som Karin Falkmer ställde, om Simplexgruppen och statssekreterargruppen har börjat arbeta. Ja, det har de gjort. Och det har redan skett förändringar så att många förslag som har kommit från andra departement har fått vända i dörren och gå tillbaka, eftersom man i de förslagen inte hade tagit hänsyn till att de också skulle passa de små företagen. Det är verkligen ett exempel på att det sker ett attitydförändringsarbete, som också måste ske internt i Regeringskansliet. Där kommer Simplexgruppen att vara en mycket viktig motor. Min ambition är alltså att i budgetpropositionen presentera en avstämning av Småföretagsdelegationens förslag, som riksdagen har beställt. Vi skall också kunna presentera det som mer ser ut som en riktig strategi, med både tidsplaner och innehåll när det gäller fortsättningen på arbetet med att göra näringspolitiken anpassad till de små företagen. Till slut, även om tiden är kort, vill jag bara hålla med om beskrivningen när det gäller gränslandet mellan offentlig och privat verksamhet. Det är viktigt. Karin Falkmer känner säkert till att jag har påbörjat ett ganska ambitiöst arbete med de frågorna och när det gäller att se över Konkurrensrådets arbete och arbetsformer. Jag har fört diskussioner med både Kommun och Landstingsförbundet om hur de i dag tillämpar reglerna. Jag ser också över om det behövs förändringar t.ex. när det gäller sanktioner, eftersom det i dag inte finns tillräckligt effektiva metoder för att se till att de kommuner som klart går över gränsen förändrar sitt arbete. De punkterna kommer också att finnas med i en strategi som jag jobbar med i dag.
Fru talman! Jag använder mina två ögon, men jag använder också mina två öron och lyssnar på de småföretagare som fortfarande är väldigt bekymrade över sin situation, bl.a. beroende på regelmassan och inte minst kommunal näringsverksamhet, som Mona Sahlin slutade sitt inlägg med att nämna. Jag är mycket medveten om och har följt Mona Sahlins arbete när det gäller att starta Konkurrensrådet och diskussionerna med Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Men det räcker inte! Det här är gamla kända problem, som har utretts sedan länge. Underprissättningsutredningen var t.ex. inne på det här området och kom med många förslag, och ingenting har förverkligats. Det som den småföretagare som råkar ut för den här situationen väntar på är konkreta förändringar, bl.a. förändringar i kommunallagen, som gör det lättare att överklaga, även för ickekommunmedlemmar. Det är ofta kvinnor som har de här företagen. De driver kaféer, gym och andra tjänsteföretag i kommunerna. De drabbas ofta av detta. Det är oerhört svårt och grannlaga för en småföretagare i en kommun att överklaga kommunala beslut. Man är i en beroendeställning gentemot kommunpolitikerna som gör att man drar sig för att stöta sig med dem. På det här området duger det inte med Konkurrensrådets diskussioner, Mona Sahlin. Inte heller duger det med diskussionsklubbar med Landstingsförbundet och Kommunförbundet. Det som nu krävs är handling. Det är bra, tycker jag, om arbetet har kommit i gång och om det blir så, som Mona Sahlin förutspår här, att det verkligen görs ett målmedvetet regelförändringsarbete i departementen. Jag vill fråga om målsättningen med regelförenklingsarbetet. Det får ju inte bara vara så att man tittar på de nya reglerna och kanske avvisar dem i dörren. Det finns ett lika stort behov av att se över hela regelmassan som sådan. Har Mona Sahlin målsättningen att man skall se över samtliga regler inom en mandatperiod och rensa bort det som inte är i bruk och obehövligt? När jag läser interpellationssvaret ser jag att ministern avser att göra en strategiskt viktig översyn av 3:12-reglerna. Men, snälla Mona Sahlin, varför en översyn av något som är så oerhört väl utrett? Här handlar det om politisk vilja, och även här krävs det handling. Ministern aviserar också en beredning av stoppreglerna och avser att komma med förslag. Men även detta är så väl kända problem att det är dags för konkret handling. Det är bara beslutade förbättringar och förändringar som betyder någonting för småföretagen. Jag vidhåller att det finns en misstro och pessimism hos många - alltför många - småföretagare i dag, beroende på att man inte upplever att det händer någonting.
Fru talman! Låt mig betona igen att det också står en hel del om stoppreglerna i vårbudgeten - det kommer konkreta förslag redan i höst som skall vara förverkligade den 1 januari 2000. Som bekant diskuterar vi nu också en helhet när det gäller skatterna. Vi får se hur långt man kan komma fram där och i vilken mån man också kan komma fram tidigare när det gäller delar av 3:12-reglerna. Om man verkligen skall åstadkomma ett systemskifte i synen på skatterna och småföretagen finns det inte, menar jag, ett helt förslag färdigt i dag, t.ex. när det gäller att ge de små företagen möjligheter att bygga upp en större andel eget kapital i sitt företag för att användas till finansiering när man behöver växa. Det är ju det som är 3:12-reglerna, som ju har varit direkt diskriminerande för de små och aktiva delägarna i förhållande till dem som är passiva. Här är frågeställningen snarare när än om en sådan förändring kommer. Sedan vill jag också hålla med om att det inte behövs fler utredningar när det gäller privat och offentligt och gränslandet däremellan. Det som behövs är två saker, och jag måste göra båda. Först och främst måste man se till att de regler som redan finns faktiskt tillämpas. Det var det jag diskuterade med Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Det var alltså inte någon diskussionsklubb utan vi förde en mycket seriös diskussion. Det finns många kommuner som vill förändra sitt sätt att jobba, dvs. tillämpa reglerna, men det kan också behövas förändringar direkt i lagstiftningen. Det är jag inte beredd att i dag svara på tydligare än så. Bengt Månsson och Simplexgruppen har själva velat börja med de nya reglerna för att kunna hitta arbetsformerna ordentligt, men självfallet är det min ambition att sedan gå vidare med också befintliga regelverk när det handlar om regelförenklingarna. Men jag tycker att det har varit rätt strategi att börja med att bygga upp en enhet som tar sig an de nya reglerna för att sedan gå vidare med resten.
Fru talman! Jag betvivlar inte Mona Sahlins goda vilja. Men huruvida denna goda vilja finns i hela regeringen och på högsta politiska nivå råder det i dag stor tveksamhet om bland företagen, och bland de små företagen. Det är viktigt att betydligt mer av förenklingsförslagen konkretiseras. Småföretagsdelegationen har gjort ett väldigt bra arbete, anser jag. Men jag tycker också att det krävs oerhört mycket från regeringens sida på många andra områden, som delegationen inte fick röra vid, för att underlätta företagande. Då handlar det också om att göra det möjligt att starta privata tjänsteföretag och att anställa. Även här, Mona Sahlin, handlar det väldigt mycket om kvinnliga företagare. Om jag vore i Mona Sahlins kläder skulle jag se det som min huvuduppgift att ta bort alla de hinder som i dag finns för människor som har idéer och engagemang, som vill starta verksamhet men som i dag inte vågar, beroende på våra regelsystem, våra skattesystem, våra arbetsrättsliga system. Det finns ingenting viktigare i dag än att ge signaler till individer i Sverige att det är fint och hedervärt att bli företagare och att anställa. Vi måste också ge signalerna att det är fint och hedervärt att tjäna pengar.

Fru talman! Viviann Gerdin har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att våra svenska småföretagare skall kunna konkurrera på lika villkor vid ansökningarna om gemenskapspatent och vad regeringen avser att göra för att förhindra att de små språken diskrimineras i detta sammanhang. De ställda frågorna utgår från att EU kommissionen har presenterat ett förslag om att införa ett nytt patentsystem i Europa. Detta stämmer inte.
Fru talman! Jag har i en interpellation ställt några frågor till statsrådet Mona Sahlin angående gemenskapspatent. Jag får tacka för svaret, men efter det har jag ytterligare några frågor.
Kommissionen presenterade däremot vid halvårsskiftet 1997 en s.k. grönbok som behandlar frågor om hur det framtida patentsystemet i Europa bör utformas, Grönboken om gemenskapspatent och patentsystemet i Europa - främjande av innovation genom patent 0314-C4-0342/97). I grönboken, som främst har till syfte att undersöka om det finns behov av ett enhetligt patentsystem inom EU, behandlas bl.a. de krav som finns i dag på översättning av patenthandlingar. Grönboken innehåller dock inte något förslag om gemenskapspatent. Europaparlamentet har i en resolution över grönboken den 19 november förra året yttrat att medlemsstaterna inte bör ge avkall på sina nationella språk. Därefter har kommissionen meddelat att den i år kommer att lägga fram ett förslag till förordning om gemenskapspatent. Det finns inga uppgifter i dag om hur kommissionen kommer att hantera språkfrågan. En grundläggande tanke med gemenskapspatentet är att man skall kunna få ned patentkostnaderna, som i dag är mycket höga för privatpersoner och företag. Detta gynnar de svenska företagen, inte minst de små och medelstora, eftersom de höga kostnaderna kan utgöra ett hinder för dessa företag när det gäller att få patent i andra länder. Den svenska regeringen kommer dock, oavsett hur kommissionens förslag till förordning om gemenskapspatent utformas, självklart att verka för att ett eventuellt gemenskapspatent är väl avvägt och inte innebär några konkurrensnackdelar för de svenska företagen. Regeringen kommer också att agera så att det svenska språket inte diskrimineras.

Och jag har i svaret tagit del av att det har funnits med i den här grönboken. EU-kommissionen har vid ett flertal tillfällen återkommit till den här frågan. Man har hela tiden haft för avsikt att begränsa kravet på fullständiga översättningar till några få språk. I svaret från statsrådet påpekas att grönboken inte innehåller något förslag om patentbildningar. Det framgår också att EU-parlamentet har yttrat sig om att medlemsstaterna inte skall ge avkall på sina nationella språk. Frågan har alltså diskuterats. Men regeringen har inte deltagit. Eller har regeringen inte någon åsikt i den här frågan? Statsrådet upplyser även om att kommissionen under innevarande år skall lägga fram ett förslag om en ny förordning men att det ännu inte finns några uppgifter om hur kommissionen kommer att hantera frågan. Regeringen har ännu ingen vetskap om vad som kommer. Jag tycker att det är mycket oroande att vi, när nästan halva året är till ända, inte vet hur kommissionen skall hantera språkfrågan. Då finns det än större skäl att man lyfter fram det här och agerar, med tanke på den korta tid som återstår, för att bearbeta kommissionen. I svaret anges att en grundläggande tanke med gemenskapspatentet är att man skall få ned patentkostnaderna. Jag frågar mig: För vem? Med den föreslagna modellen kommer ju de multinationella företagen med egna patentavdelningar att bli de stora vinnarna. De är naturligtvis positiva. Det gäller även länder där man har engelska, tyska och franska som modersmål. Gemenskapspatentet skulle vara lösningen på problemen, och argumentet är att det blir billigare och enklare i framtiden. Jag funderar över hur man kan påstå det när man inte vet hur språkfrågan skall hanteras. Den är ju ganska central för innovatörer och företagare. Om det här går igenom måste ju blivande patentsökare anlita expertis för ansökningar som ofta är tekniskt komplicerade. De måste också själva anlita en tolk och stå för de kostnaderna för att få patenthandlingar översatta till hemspråket. De missgynnas även på andra sätt. De får svårare att bevaka det egna patentet, och det här ökar risken för att de själva kan göra sig skyldiga till patentintrång. Jag vill också fråga statsrådet om regeringen har ändrat sig. I ett tidigare svar har nämligen statsrådet angett att uppfinnare i Sverige får vara beredda att fullfölja sin internationella ansökan på engelska. Har regeringen också för avsikt att göra skillnad mellan internationella patentansökningar, Europapatent och gemenskapspatentet?

Fru talman! Jag har förstått svaret. Det är inte det som det är fråga om, utan det är just den tveksamhet som finns som gör att jag upprepar och understryker detta. Jag är väl medveten om de problem som finns i dag. Det är därför som jag understryker EU gemenskapen. Vi pratar ofta om att vi skall underlätta och förenkla nu när vi är i en gemensam union. Det är just därför man sätter förhoppningarna till att det inte skall fortsätta att fungera som i dag, utan att det skall bli förbättringar. Översättningarna görs till 15 språk, säger statsrådet. Det är också en fråga. Var kommer man att lägga ansvaret och var kommer man att lägga kostnaderna för den som går in med en ansökan om patent i framtiden? Var kommer man att lägga ansvaret för tolkning och översättningar samt för kostnaderna? Det är just där som jag befarar att det kommer att bli en skillnad mellan de mindre och de större innovatörerna och företagen som söker patent, därför att man har olika förutsättningar. Att börja nagga det här i kanten och i framtiden begränsa sig till några språk, till engelska, tyska och franska, tycker vi försvagar svenska språket i EU. Vi är rädda att det kan vara första steget till att nästa gång kanske också begränsa översättning när det gäller lagar och förordningar. Och det kan vi inte acceptera.

Fru talman! Roy Hansson har frågat mig om den framtida luftförsvarsförmågan och luftvärnsrobotsystemet Bamses framtid. Jeppe Johnsson har frågat vilka initiativ näringsministern är beredd att vidta för att säkerställa tillverkning av ubåtar i Sverige samt om näringsministern ämnar driva frågan om gemensamma exportregler för försvarsmateriel inom EU. Jeppe Johnssons interpellation har överlämnats till mig. Försvarsmakten har den 19 maj redovisat ett antal materielsystem, bl.a. ubåtsprojektet Viking och Bamse, som för närvarande övervägs och är under omförhandling med industrin och där fortsatt inriktning kommer att redovisas i materielförsörjningsplanen den 15 juni 1999. Försvarsmakten har enligt redovisningen som en översiktlig inriktning för perioden 2005-2009 inplanerat luftvärnsbataljon med medellång räckvidd, men tidsförhållandena är beroende av materielförsörjningsplanens slutliga utformning. Beträffande Viking är verksamheten nu säkerställd för resten av 1999, men fortsatt verksamhet är beroende av flera faktorer, bl.a. av övriga nationers deltagande.

Därefter kommer regeringen att ta ställning till den fortsatta materielanskaffningen. Roy Hansson efterfrågar vilka åtgärder jag kommer att vidta så att det även framdeles finns balans i Jag anser att det är av stor vikt att Sverige har en god luftförsvarsförmåga med en kombination av luftvärn och jaktflyg. Luftförsvarsförmågan har under en följd av år prioriterats och successivt stärkts och fortsätter att prioriteras, bl.a. genom tillförsel av materiel till Försvarsmakten och därpå följande utbildning. Några materielprojekt som kan nämnas i sammanhanget är JAS 39 Gripen, luftvärnsrobotsystem Regeringen har också i kontrollstationspropositionen betonat luftförsvarsförmågan, och jag kommer att ägna stor uppmärksamhet åt frågan i den kommande beredningen inför höstens proposition om den framtida Försvarsmaktens struktur. Vad gäller Jeppe Johnssons fråga om exportregler har jag samrått med utrikeshandelsministern. I juni förra året antog EU en uppförandekod för vapenexport. Sverige har varit en stark förespråkare för kodens tillkomst och arbetar nu aktivt för att koden skall tillämpas och utvecklas. Uppförandekoden utgör ett viktigt steg på vägen mot en mer enad krigsmaterielexportpolitik i EU. En sådan är av stor betydelse, bl.a. mot bakgrund av den pågående omstruktureringen av europeisk försvarsindustri. Koden demonstrerar också den svenska regeringens ansträngningar att verka för en mer ansvarsfull och restriktiv exportpolitik på krigsmaterielområdet inom Vapenexportfrågor berörs också i den avsiktsförklaring som jag undertecknade i juli förra året tillsammans med försvarsministrarna i Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien och Tyskland. Avsiktsförklaringen gäller åtgärder för att underlätta omstruktureringen av den europeiska försvarsindustrin. Jag räknar med att vi sex försvarsministrar i sommar får en samlad rapport från våra tjänstemän med förslag om hur vi skall gå vidare, bl.a. vad gäller vapenexportfrågorna. En svensk målsättning därvidlag är att uppnå ett resultat inom ramen för befintliga svenska riktlinjer för krigsmaterielexport. Förhoppningsvis kan förslagen ha relevans även för övriga EU-länder. Tack, fru talman!
Fru talman! Inledningsvis vill jag tacka försvarsministern för svaret, även om jag måste erkänna att det inte har lugnat mina farhågor. Som försvarsministern skriver i svaret på interpellationen var den avsedd för näringsminister Björn Rosengren. Avsikten med frågan var främst att höra näringsministerns uppfattning om vikten av att vi har avancerad försvarsindustri kvar i vårt land. Det förslag som ÖB presenterade i onsdags innebär den största nedrustningen av förband i modern tid. Politiken har drivits fram av främst Vänsterns och Miljöpartiets allmänna vilja att dra ned svenskt försvar, Vänsterns och Miljöpartiets ambition att i stället för att stödja svensk försvarsindustri på alla sätt försöka stjälpa den. Noterbart är att regeringen valt att göra upp med Centern och att neddragningen är så kraftig att ingen av regeringens ordinarie stödpartier faktiskt har krävt mer, vilket man annars kanske kunde vänta. Kritiken mot förslaget skall riktas mot regeringen som har gett ÖB i uppdrag att lösa en i stort sett omöjlig ekvation. Den socialdemokratiska försvarspolitiken innebär en nedrustning och nedläggning som hotar också svensk försvarsindustris möjlighet att kunna fortsätta att existera. Detta är allvarligt, men allvarligast är naturligtvis att det svenska försvarets framtida förmåga att lösa sina uppgifter i fred, kris och krig kraftigt förändrats. Nedrustningen sker samtidigt som vi ser ett faktiskt krig i Europa och en allt labilare situation i Ryssland samt ökat behov av fredsskapande åtgärder i det europeiska samarbetet. Fru talman! Sverige har i dag en av världens modernaste ubåtsflottor med mycket välutbildade besättningar. Våra ubåtar har ständigt hög beredskap. Ubåtarna används direkt och allsidigt i fred, kris och krig. Ubåtarnas uppgifter är i första hand framskjuten spaning, anfall med torped och dold utläggning av minor. Ubåtarna är ett viktigt inslag i skyddet och upprätthållandet av vårt oberoende. Östersjön är synnerligen lämplig för ubåtsverksamhet. Med ett fungerande svenskt ubåtsvapen måste en eventuell angripare som kommer sjövägen vara beredd på stora förluster när han när som helst och var som helst kan komma att möta en högteknologisk motståndare som är beredd att dolt sätta in sina vapen. Fru talman! För att upprätthålla en kompetent ubåtsstyrka krävs en viss volym. Detta gäller speciellt för att kunna upprätthålla personalens kompetens. De ubåtar man har kan inte vara i drift alltid. Några ligger oftast på varv för översyn. Enligt erfarna bedömare - det har jag hört från flera håll - krävs minst sju ubåtar för att man skall kunna upprätthålla kompetensen. Jag skulle vilja avsluta med att ställa en fråga till försvarsministern. Vilken uppfattning har försvarsministern i denna fråga? Hur många ubåtar måste vi minst ha för att kunna upprätthålla vår höga kompetens?
Fru talman! Jag skulle vilja inleda med en varudeklaration. Jag är egentligen tjänstledig luftvärnsofficer. Jag har deltagit i den grupp som utvecklat Bamse från 1991 till 1995, då jag var tvungen att sluta på grund av andra uppdrag. Jag har planerat luftförsvar under många år dels i flygvapenförband, dels i arméförband. Jag tror att jag rätt så väl vet betydelsen av ett medellångt luftvärnssystem som Bamse. Fru talman! Jag tackar försvarsministern för svaret. Jag tycker nog att det var bra att det kom ett regeringsbeslut i denna fråga. Det vore naturligtvis bättre om det hade kommit tidigare. Nu talas det om 350 miljoner plus 350 miljoner om två år. Det blir sammantaget 700 miljoner. Det hade varit bättre om man hade fått ett besked i början av året. Det hade varit bättre för industrin och för de anställda där och för försvaret och de anställda där. Det hade underlättat export av systemet - något som är på gång. Möjligen hade kostnaderna blivit lägre om man hade haft klara riktlinjer inför fortsättningen. Min förhoppning nu är att regeringens beslut står fast och att de 700 miljonerna verkligen omfördelas inom detta område. Beslutet kom lägligt två dagar före första maj, då statsrådet Sahlin skulle åka till Karlskoga. Jag lyssnade på TV och hörde att hon talade om 700 miljoner, varav huvuddelen skulle hamna i Karlskoga. Är det fortfarande tänkt att huvuddelen skall hamna i Karlskoga? Försvarsministern har i en intervju gett uttryck för en annan inriktning när det gäller hur dessa pengar skall användas. Jag har också hört statsrådet Sahlin vidhålla att det hon sade i Karlskoga fortfarande gäller. Vad händer om samarbetspartnern Miljöpartiet ställer krav, i likhet med vad som hände tidigare i höstas? Står regeringen fast vid detta beslut? Det är viktigt att det kommer ett besked här i kammaren i dag. Det är viktigt för försvarsindustrin. Det är viktigt för de anställda i industrin. Jag vet att utvecklingsingenjörer där planerar för en annan framtid om det inte blir någonting av detta. Jag tror att det är viktigt för försvaret, allrahelst i dessa dagar då det är en sådan turbulens. Framför allt, fru talman, är det viktigt för vårt långsiktiga luftförsvar. Vi kan se tragiken på Balkan. Jag tror att det är ungefär så framtidens krigföring kommer att se ut. Det kommer att ske luftangrepp på dagen såväl som under mörker. Fru talman! Vi vet ingenting om hur läget ser ut i vårt område om säg tio år. Det står på s. 2 i svaret om luftförsvaret och Sverige. Det bekymrar mig något att det i det avsnittet inte står någonting om luftvärnsrobotsystemet Bamse. Visserligen nämns på s. 1 inriktningen från 2005 och 2009, men det borde ha funnits med under avsnittet om luftförsvar i försvarsministerns svar. Där finns ingenting om Bamse, vilket bekymrar mig något. De materielsystem som där räknas upp är nog goda, men man kan inte hantera luftförsvaret på samma sätt med dem som man kan göra med ett medellångt luftvärnssystem. Ett Bamsesystem ger skydd för våra baser där våra JAS-flygplan skall finnas. Det ger skydd för befolkningscentrum som t.ex. huvudstaden. Det har allväderskapacitet, och den krigföring som vi ser framför oss är oberoende av dagrar. Detta är, fru talman, nog så avgörande för om en angripare skall angripa eller inte. Om jugoslaverna hade haft tillång till detta system tror jag inte att det hade blivit några angrepp. Jag är ganska övertygad om detta. Det glömmer vi ofta bort när vi talar om luftförsvar. Avbryts projekten nu tror jag att det blir svårt att återkomma. På s. 35, bl.a., i ÖB:s skrivelse från den 19 maj står det om betydelsen. Jag beklagar att försvarsministern här i dag inte kunde säga samma sak som statsrådet Sahlin sade i Karlskoga. Jag hoppas att det kommer ett besked i försvarsministerns replik om detta.

Fru talman! Luftvärnssystemet Bamse behövs. Inte minst Kosovokonflikten har visat vikten av ett starkt luftvärn och vikten av att kunna bekämpa och skjuta ned de flygplan och kryssningsmissiler och annat som kommer in över ett land för att föröda det. Det visar också att kompetensen och kunnandet inom området styrda vapen blir alltmer strategiskt viktigt för ett land som vill försvara sig och att området styrda vapen är ett kompetensområde som vi måste slå vakt om. Fru talman! Hittills är det nedlagt ungefär 2 miljarder kronor i Bamsesystemet. Man kunde låta tidigare och äldre vapensystem gå på sparlåga ett tag, för att sedan köra i gång svarvarna, fräsarna och borrarna, ta fram verktygen igen och fortsätta utvecklandet och produktionen. Med dagens vapensystem och med dagens mycket höga kompetens i utvecklingsverkstäderna sitter kunnandet i alla de medarbetare som finns i företagen. Den dagen medarbetarna tröttnar på att vänta på besked från försvarsministern tappar Sverige inte bara möjligheten att utveckla Bamse utan också möjligheten att faktiskt upprätthålla förmågan i många av de vapensystem som vi redan har i försvaret. Därmed är bristen på besked och avsaknaden av klara löften från försvarsministern skadlig. Det skadar försvarsförmågan. Det skadar möjligheten att behålla kompetensen och kunnandet i industrin. Det skadar de strategiska möjligheterna att upprätthålla denna kompetens på sikt. Nu är det bra att regeringen har tagit ett beslut om att lägga 700 miljoner kronor extra på materielinköp. Jag var mycket glad för Karlskogas del efter Mona Sahlins besked den 1 maj om att den "absolut stora delen" av dessa 700 miljoner kronor skulle hamna i Karlskoga. Jag hoppas att statsrådet kan ge ett klart besked i dag om att det i den "absolut stora delen" av de 700 miljoner kronorna som skall hamna i Karlskoga också ryms möjligheter att fortsätta utveckla Bamse. Sverige behöver ett väl fungerande luftvärnssystem. Sverige behöver möjligheten att upprätthålla kompetensen inom detta mycket viktiga område.
Fru talman! Jag ber att få tacka interpellanterna och även Ola Karlsson för inläggen. Jag vill först ge den kommentaren att inläggens mera allmänpolitiska delar naturligtvis kommer att diskuteras i kammaren kommande vecka. Men jag vill gärna klargöra att det inte är så att Vänsterpartiet och Miljöpartiet har att göra med försvarspolitiken. Det klargörs i ett uttalande som gjordes av statsminister Persson och partiledarna Schlaug och Schyman efter valet, där försvarsuppgörelsen uttalat undantogs från samverkan mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Vi samverkade med Centerpartiet, och vi förde bra överläggningar med företrädare för de övriga borgerliga partierna i vintras. Fru talman! Beträffande de frågor jag har fått vill jag göra följande kommentarer. Vikingprojektet bygger på att nya generationer ubåtar skall kunna anskaffas. I dag är den svenska flottan just i färd med att tillföras tre helt nya fartyg av Gotlandsklass. I ÖB:s förslag till planering framåt finns två fartyg av Västgötaklass. ÖB menar för sin del att det är möjligt att ha två fartyg i reserv. Det är den bedömning som överbefälhavaren gör. Vi kommer i Försvarsdepartementet, i dialog med Försvarsberedningens ledamöter, att analysera hur stort behovet av fartyg är. Ubåtssystem är sannolikt sådana att ett lämpligt antal fartyg är tillgängliga året runt där de behövs för att upprätthålla systemet. Den andra kommentaren gäller Bamse. Bamse är finansierat t.o.m. år 2001. Företaget har begärt att så tidigt som möjligt få en förklaring om fortsatt verksamhet efter 2001. Vi har undersökt begreppet tidskritiskhet för olika materielprojekt. Man har argumenterat på ett likartat sätt. Regeringen har vid olika tillfällen under våren gett besked som innebär att ett antal projekt befunnits i ordets verkliga mening tidskritiska och följaktligen har man fått möjlighet att gå vidare. Det gäller också verksamhet som ligger inom Celsiuskoncernen. De medel som regeringen har tillskjutit är till ÖB:s planeringsram. ÖB kommer att inkomma med förslag i hur de skall läggas ut på materiel eller verksamhet. Den frågan kommer ÖB att hantera. Först när vi ser materielplanen, som ÖB skall lämna in den 15 juni, är det möjligt att ange hur överbefälhavaren ser på vilken avvägning som skall göras mellan materiel och annan verksamhet inom Försvarsmakten. Då finns möjligheten att under de kommande åren finansiera Viking och Bamsesystemen.
Fru talman! Oavsett inverkan av Vänster eller Miljöpartiet i uppgörelsen konstaterar jag att de är nöjda. Det är olycksbådande nog. Jag konstaterar också att vi är överens om att det behövs ett visst antal ubåtar för att upprätthålla systemet, dock är vi inte överens om antalet. Men så småningom måste vi komma fram till ett sådant antal. De som jobbar med detta dagligen anser att sju är ett absolut minimun. Fru talman! Jag tror inte att jag och försvarsministern har olika uppfattningar om den betydelse svensk försvarsindustri har och har haft för stora delar av näringslivet - både direkt och indirekt. Där finns det s.k. spill over-fenomenet, som har gett upphov till många nya arbetstillfällen i branscher som har framtiden för sig. Ett bra exempel är den svenska mobiltelefonins beroende av inte minst den militära flygtekniken.

Avancerad produktion av typ Viking är ofta samhällsekonomiskt självfinansierande. Resultaten av ett projekt av detta slag generar ett stort antal nya produkter och nya användningsområden. Fru talman! I Sverige har vi byggt ubåtar sedan 1904. Sverige är det land som har byggt flest olika serier i världen. Sedan 1914 byggs ubåtarna av Kockums i Malmö. En stor del av tillverkningen ligger i dag bl.a. vid Karlskronavarvet. Dagens interpellation gäller den nya generationen ubåtar som är ett samnordiskt projekt, Projekt Viking. Sverige, Danmark och Norge deltar aktivt, och Finland deltar som observatör. Inom projektet har under cirka två års tid pågått en studie och konceptarbete vid bl.a. Kockums i Malmö. Ingenjörer och marin personal från de nordiska länderna har deltagit. En av mina frågor i interpellationen gällde vilka initiativ näringsministern är beredd att vidta för att säkerställa projektering och tillverkning av ubåtar i Sverige även i fortsättningen. Det enda svar försvarsministern ger här är följande: "Beträffande Viking är verksamheten nu säkerställd för resten av 1999, men fortsatt verksamhet är beroende av flera faktorer, bl.a. av övriga nationers deltagande." Fru talman! Enligt uttalanden från ansvariga inom Projekt Viking krävs klartecken för de kommande två åren för att projektet inte skall hotas. Signalerna från Sverige är i högsta grad avgörande för hur Danmark och Norge ställer sig till fortsatt samarbete. Bollen ligger i mångt och mycket hos oss. Den brist på besked och långsiktighet som kännetecknar den nuvarande regeringen ökar risken för att de människor som jobbar i Projekt Viking söker sig andra arbetsuppgifter då tillfälle ges. Detta har redan inträffat i Malmö. Det är inte möjligt att bygga upp dagens kompetens igen. Därför är nuvarande tillstånd ett hot mot framtida möjligheter att ligga längst fram i konstruktion och byggande av ubåtar. Fru talman! Fortsättningen för Projekt Viking är inte enbart en försvarsfråga utan är i högsta grad en näringslivsfråga. Är försvarsministern beredd att driva frågan i den regering som försvarsministern är en del av så att Projekt Viking får ett positivt och långsiktigt besked? Nuvarande brist på besked är skadligt för hela vår försvarsindustri.
Fru talman! Jag skall börja med att instämma i Ola Karlssons beskrivning av hur det är inom industrin. De flesta som arbetar med detta är kvalificerade utvecklingsingenjörer. De går inte och väntar på annan sysselsättning. De vill ha klara besked om vad som gäller, annars försvinner de. Då lär det bli svårt, t.o.m. omöjligt, att göra en omstart. Fru talman! Jag skall kommentera försvarsministern angående samarbetsparterna Vänster och Miljöpartiet. Det må vara att det står på ett papper att de inte skall omfattas. Men vi vet alla hur det är i verkligheten och den turbulens som uppstod förra hösten. Det fanns en överenskommelse i försvarsutskottet mellan socialdemokrater och moderater som kullkastades över en natt efter ett inhopp av Miljöpartiet. Jag minns inte om det var försvarsministern eller finansministern som fick åka hem från Finland för att räta ut det hela. Försvarsministern hänvisar till Centerpartiet. Det blir faktiskt ingen majoritet av socialdemokrater och centerpartister i kammaren. Man är beroende av Miljöpartiets och Vänsterpartiets goda vilja. Det vore betydligt bättre att försöka göra upp med ett annat parti. Då hade vi inte haft denna debatt i dag. Försvarsministern sade att det finns en finansiering fram till 2001. Men vi måste fatta beslut i dag för att veta vad som skall hända sedan. Det är för att säkerställa förberedelser av serieleveranser. Det är den stora delen, och det beslutet borde ha fattats i början av detta år. Naturligtvis borde frågan ha funnits med i budgetpropositionen i höstas, men det gick av förklarliga skäl inte på grund av rådande turbulens. Det är redan för sent, men det går nog att ordna. Försvarsministern har möjlighet att i dag i kammaren klara ut hur det skall vara. Det är viktigt att försvarsindustrin får ett besked, inte minst för att det sker förberedelser för en möjlig export av systemet. En förutsättning är att systemet finns och utvecklas i Sverige, annars tror jag att det blir för svårt med en satsning på export. Nu skall man avvakta ÖB:s planeringsram som skall läggas fram under sommaren. Om robotsystemet Bamse inte kommer att finnas med, gäller inte statsrådet Sahlins ord från den 1 maj i Karlskoga om huvuddelen av de 700 miljoner kronorna? Det vore värdefullt om försvarsministern tog tillfället i akt i dag att svara. Det vore bra för regeringen, för Bofors och för Sveriges försvar.
Fru talman! Tilltron till politiken skadas när ett statsråd i en berörd ort ger ett besked om att huvuddelen av pengarna skall hamna i Karlskoga och man får brist på besked i andra sammanhang från andra statsråd när de refererar precis samma regeringsbeslut. Tilltron till politiken skadas faktiskt av den här typen av dubbla budskap. Bristen på besked och dubbla budskap skadar möjligheterna att få de mycket duktiga, skickliga, kompetenta ingenjörerna i Karlskoga att stanna kvar så att projektet kan fullföljas. Att inte fortsätta med serieförberedelser av Bamse innebär kapitalförstöring. I så fall har vi slängt 2 miljarder i sjön. Det innebär förödelse av nödvändig kompetens. Det innebär förlorade exportintäkter. Och det viktigaste av allt: Det innebär försämrade och svagare möjligheter att försvara vårt land. Vi behöver ett starkt luftvärn i framtiden. Vi kommer att behöva ett ännu starkare luftvärn för att klara vårt basförsvar, för att klara JAS-systemet, för att klara alla de samhällsviktiga funktioner vi har. Vi ser i Jugoslavien och Kosovo hur lätt det är att slå ut dem i ett samhälle utan bra luftvärn. Herr statsråd! Se till att ge goda, snabba och positiva besked för alla dem som jobbar med Bamsesystemet.
Fru talman! Beträffande Viking vill jag säga att det är klart att det är en utmaning eller ett dilemma att Sverige nu har tre alldeles nya fartyg, där det visar sig att livslängden för dessa fartyg antagligen kommer att vara längre än vad man tidigare utgått från. Och nog måste man ha som sin grundval en föreställning om efterfrågan av stridskrafter när man bedömer de industriella frågeställningarna. Jag vill också nämna att i Danmark förhandlar regeringen med de borgerliga i Folketinget om frågan om ifall Danmark skall ha ett ubåtsvapen och, i så fall, om Danmark skall vara kvar i Viking. I den norska regeringens materielplan framåt ligger inga pengar avsatta för anskaffning av ubåtar. Norska regeringen har för övrigt i dagarna tillsatt en helt ny försvarskommission för att gå igenom det norska försvaret. Det betyder att vi i mycket hög utsträckning är i behov av samverkan med våra nordiska grannar för frågan om fortsatt svensk ubåtsförmåga av det paradoxala skälet att vi just nu sitter med en synnerligen högmodern ubåtskapacitet. Vi har också sedan december haft en serie överläggningar med företag i försvarsindustrin. Det har varit positiv respons för de önskemål jag uttryckte, att det skall vara möjligt att hitta former för att skjuta på betalningar och leveranser i nuet på det att vi skall kunna klara utvecklingsprojekt i framtiden. De formella förhandlingarna förs av Försvarets materielverk. Jag kan säga att det är en mycket viktig del som ÖB nu kan väga in, så att ÖB kan se vad det finns för utrymme för olika materielutvecklingar inom de ramar som ÖB har fått av regeringen. Industriförhandlingarna gör det möjligt att få en inriktning på materielanslagets användning som gör att vi fortsatt kommer att ligga i teknologisk och industriell toppnivå i många hänseenden. Behovet av luftvärn i kombination med andra luftstridskrafter är en viktig del i både ÖB:s förslag och det som har varit regeringens utgångspunkter i kontrollstationspropositionen. Den exakta avvägningen mellan olika luftvärnsräckviddssystem och flygstridskrafternas förmåga att bekämpa t.ex. den typ av missiler som finns i moderna nutida krig är ett arbete som pågår i Försvarsdepartementet i samspel med berörda myndigheter, och vi kommer att fortsätta det. Jag räknar med att vi får ett gott underlag för detta när Låt mig slutligen säga att de pengar som regeringen gett ÖB som ny planeringsram kommer att underlätta för materielsystem under de kommande budgetåren. Det kommer att kunna underlätta för omställningsprocesser och för utvecklingsprocesser också inom Karlskoga och de delar av Celsiuskoncernen som där är verksamma.
Fru talman! Den bästa förutsättningen för att samarbetet om den nya generationens ubåtar skall gå väl och fungera är naturligtvis att vi själva vet vad vi vill. I framtiden hoppas jag att vi har möjlighet att exportera en hel del av våra ubåtar. Intressenter finns. Vi har redan i dag ett samarbete med Singapore som tar hand om äldre ubåtar. Polen har visat intresse. Fru talman! Min andra delfråga till ministern lyder så här: Ämnar ministern driva frågan om gemensamma exportregler för försvarsmateriel inom EU? Den har jag fått svar på. Om jag förstår försvarsministern rätt antyder ministern att det i så fall skall vara på våra villkor. Jag citerar ur ministerns svar: "En svensk målsättning därvidlag är att uppnå ett resultat inom ramen för befintliga svenska riktlinjer för krigsmaterielexport. Förhoppningsvis kan förslagen ha relevans även för övriga EU-länder." Fru talman! Min egen uppfattning är att om vår egen frihet är värd att försvara måste detsamma gälla för andra demokratiskt styrda länder. Fru talman! Anser försvarsministern att övriga EU-länder, t.ex. de som ministern räknar upp i sitt svar - Frankrike, Italien, Spanien, Storbritannien, Tyskland - har acceptabla regler då det gäller export av försvarsmateriel? Är ministern beredd att försöka komma fram till gemensamma exportregler, även om Sverige får göra eftergifter på någon eller några punkter?
Fru talman! I mitt avslutande inlägg skall jag inleda med en kommentar. Det tycks vara så att den socialdemokratiska regeringen i Danmark är visare än den svenska regeringen eftersom danskarna väljer att förhandla med de borgerliga partierna. Hade man gjort det här i Sverige hade vi inte haft det här bekymret. Det var ju bra att försvarsministern pekade på att luftvärnssystem är viktiga för luftförsvaret. Det tycker tydligen ÖB också eftersom det framgår på s. 35 och 52 i det underlag som lämnades den 19 maj. Jag beklagar att det här inte är utklarat långt tidigare. Det hade underlättat om beslutet hade kommit i budgetpropositionen i höstas. Då hade vi inte haft den här tvehågsenheten. Då hade industrin vetat vad man skulle göra. Man hade kunnat planera långsiktigt och man hade inte riskerat att pengarna, som Ola Karlsson sade, hade kastats i sjön. Jag är övertygad om att försvarsministern vet vad som står i de handlingar som lämnades den 19 maj, att det materielsystem vi nu talar om inte finns uppräknat på listan över det som skall anskaffas. Det finns under det som skall övervägas senare. Det är det som just nu är bekymret. Det är det senare övervägandet, som nu blir. Jag tycker då att det är något anmärkningsvärt att en regeringsledamot den 1 maj kan uttrycka sig på ett helt annat sätt än vad som tydligen är regeringens politik. Jag hade hoppats att vi i dag här av försvarsministern skulle ha fått bekräftat att det som en regeringsledamot sade för ungefär 14 dagar sedan skulle stå fast. Men jag kan nu konstatera att så inte är fallet. De anställda i Karlskoga måste fortsätta att vänta och ge sig till tåls i tveksamheten.
Fru talman! Jag anser att den samverkan som vi har inlett inom den s.k. sexnationskretsen - EU länder - har fått en god förutsättning genom att det under det brittiska ordförandeskapet i EU, med den nya Labourregeringen vid makten, var möjligt att genomföra denna code of conduct. Den ger regeringarna en möjlighet att tillämpa sina i och för sig rätt likformiga regelverk under samspel, och därmed också med ökat förtroende länderna emellan. I LOI-arbetet, som skall redovisas i sommar, anser jag att en gemensam tillämpning av de i och för sig rätt likartade regler som finns när det gäller export av krigsmateriel till tredje land är en mycket betydelsefull del. Och jag har hittills sett det arbete som bedrivits på tjänstemannanivå som framgångsrikt.

Jag har under dessa månader agerat med en genomgående strävan: Skjut fram så mycket som det över huvud taget går på det att vi kan göra en så rationell avvägning som möjligt totalt sett. Endast i de fall där det har varit alldeles uppenbart att det har varit kritiskt i fråga om tiden har jag velat låta vissa projekt gå före.

Fru talman! Roy Hansson har frågat mig om jag avser verka för ett utökat samarbete och informationsutbyte mellan de strandägande nationerna runt Östersjön samt att masterna till radarstation PS 15 på norra och södra Gotland bibehålls i syfte att möjliggöra en effektiv sjöövervakning runt Gotland. PS 15 har ersatts av en ny transportabel radarstation, PS 870-systemet. Dessa radarstationer är monterade på nya master på varierande höjder, med en maxhöjd på 24 meter. PS 870-systemet skall i nära framtid kompletteras med det flygburna radarsystemet FSR 890. På det sättet kommer Försvarsmakten att kunna täcka större ytor än med PS 15-systemet. Roy Hanssons fråga berör själva masten till PS 15, som på grund av sin höjd redan i dagsläget utnyttjas som plattform av flera intressenter, däribland civila operatörer. Roy Hansson menar att masterna på norra och södra Gotland, med transmission, sambandsmateriel och reservkraft, borde kunna få vara kvar som stöd för alternativa sensorlösningar på sikt. Demonteringen av masterna planeras påbörjas i år. Tanken är att nederdelen, ca 50 meter, av flertalet master kommer att få stå kvar som plattform för antenner av annat slag, t.ex. för det civila mobiltelefonnätet. I interpellationen efterfrågas även om jag avser att verka för ett utökat samarbete och informationsutbyte mellan Östersjönationerna. Redan nu sker en livaktig informationsöverföring och ett kunskapsutbyte rörande säkerhets och försvarspolitiska frågor, och självfallet även inom andra områden, mellan nationerna kring Östersjön. Bl.a. kan nämnas att de nordiska försvarsministrarna träffas minst två gånger per år, och den nordisk-baltiska försvarsministerkretsen möts minst en gång per år. Vidare hålls kontinuerlig kontakt med samtliga Östersjönationer bl.a. genom bilaterala möten på olika nivåer när behov finns. Sverige har även sedan 1993 bidragit med totalt 40 miljoner kronor för upprättande av sjöbevakningssystem i Estland, Lettland och Litauen. Syftet med systemen är bl.a. att förbättra sjösäkerheten, assistera vid sjöräddning samt motverka illegal handel. På myndighetsnivå har t.ex. kustbevakningen ett omfattande och växande samarbete med flertalet av Östersjöns strandstater. Ett kontinuerligt informationsutbyte sker inom ramen för Baltic Sea Regional Border Control Cooperation Conference. Kustbevakningen deltar även i Helsingforskommissionens arbete för att bekämpa olje och kemikalieutsläpp till sjöss. Inom ramen för Östersjösamarbetet deltar även kustbevakningen, tullen, polisen och åklagarväsendet i den s.k. Task Force on Combatting Organized Crime in the Baltic Sea Region för bekämpning av bl.a. Detta med ett än mer utvecklat samarbete och informationsutbyte med de strandägande nationerna kring Östersjön är frågor som för närvarande bereds inom Regeringskansliet och med ansvariga myndigheter. Jag anser att ett utökat samarbete och informationsutbyte mellan Östersjönationerna är mycket positivt under förutsättning att det är förenligt med
Fru talman! Jag tackar försvarsministern för svaret på den här interpellationen. Det är som det sades i svaret. På norra och södra Gotland finns två höga master där det för närvarande finns PS 15-stationer monterade. Nu planerar man att ta bort de här sensorerna, och det är rimligt. De är omoderna, och livslängden är begränsad. Men som framgår av interpellationen planeras även att ta bort masterna. Det tycker jag är mindre rimligt, i varje fall innan det finns ersättning för masterna. Alla vet att om man skall övervaka är det nödvändigt att komma högt om man skall ha lång räckvidd. Det här med att nederdelen skall behållas är nog bra, bl.a. för de civila antennsystem som finns i masterna. Men man undrar: Varför då inte hela? Vi vet ju alla att det är höjden som behövs om man skall ha en rimlig räckvidd. Sedan kan jag konstatera att svaret inte är fullt ut korrekt. PS 870-systemet kan inte ersätta det hela, och skälet är att masterna där inte är så höga. Dessutom är driftstiden mer begränsad. Man har alltså inte samma räckvidd med det radarsystemet. Det hänvisas också till den flygburna radarstationen 890. Den är nog bra när den är i luften. Men den är som sagt inte ständigt i luften. Om vi skall sköta övervakningen krävs det ständig övervakning, och det kan man alltså inte ha med 890. Jag tycker att svaret är bra när det gäller ökat samarbete. Åtgärderna är viktiga och riktiga. Det har jag absolut inget att erinra mot. Det är utmärkt. Jag kommer ju från Gotland, och där är vi vana vid det här samarbetet i Östersjön. Det är naturligtvis rejält positivt. Men skall det här vara möjligt krävs det att det finns sensorer som kan klara detta. De måste vara placerade högt för att man skall få en rimlig räckvidd. Då måste det vara fel att korta befintliga master, i vart fall innan man har byggt upp någon ny ersättning. Detta är viktigt för försvarsändamål. En väsentlig del för försvaret är att hävda svensk integritet, att kunna upptäcka och ingripa på svenskt territorium. För detta krävs det kontinuerlig radarövervakning. Det klarar man inte med flygburet system, och PS 870-systemet täcker inte hela det svenska territoriet. Österjöområdet är särskilt utpekat, och det kommer sannolikt att öka i betydelse. Då rimmar det illa att nu begränsa våra möjligheter att övervaka vårt område. Det talas också om att vi har behov av ökning av sjötrafikkontrollen - detta i samverkan med andra strandstater. Så är det också. Trafiken kommer att öka, och därför kommer detta behov att öka. Men då måste det som sagt finnas en förutsättning för att göra det. Miljöövervakningen är också en väsentlig del som kommer nu. Jag hoppas att vi alla är rädda om vår östersjö. Även där finns det behov av att följa sjötrafiken, och det gör man genom att ha sensorer så placerade att man kan göra det. Sist men inte minst gäller det naturligtvis sjöräddningen. Då är det också viktigt att man kan leda detta från sensorer som kan se hela området med radar. Mot denna bakgrund tycks det mig vara mindre välbetänkt att ta ned masterna eller korta de master som redan i dag finns. Den inriktning som anvisas i svaret är inte bra. Jag skulle vara tacksam om försvarsministern kunde meddela här i dag att man åter skulle studera frågan. Kan det vara så att delar av försvaret för att spara pengar inte har totalbilden för samhällsekonomin klar för sig utan tar sin bit, medan övriga delar av samhället kanske måste göra kostbara investeringar för att bygga upp motsvarande mastsystem för att Sverige skall kunna klara sina internationella åtaganden? Är försvarsministern beredd att låta studera frågan ytterligare en gång?
Fru talman! Det var vänligt att Roy Hansson i sitt förra inlägg presenterade sin djupa kunnighet som luftvärnsofficer. Jag har respekt för att Roy Hansson har kunskaper som inte jag har i denna diskussionsförutsättning. Jag vill säga att jag är tacksam för de uppskattande orden om att vi strävar efter att öka möjligheterna till samarbete i Östersjöområdet, både beträffande havs och luftövervakningen. Frågeställningarna är naturligtvis ganska komplexa ändå när man bygger samman olika länders övervakningssystem i s.k. realtid. Låt mig bara säga att i det underlag som jag har fått från myndigheten, Försvarsmakten, inför denna debatt menar man att ersättningen för det hittillsvarande 15-systemet kompletterat med planerade ytspaningssensorer ger fullgod täckning för uppföljning av såväl luft som sjöfarkoster. Man menar också från Försvarsmaktens sida att det följaktligen är riktigt att genomföra både den stängning av 15-systemet som har skett och den delvisa demonteringen av master m.m. Jag kan också nämna, vilket Roy Hansson är klar över, att masterna delvis kommer att vara kvar. Det förekommer överläggningar mellan andra operatörer som är intresserade av att använda dem. Och där deltar för övrigt också Försvarsmakten. Att masterna kommer att kunna användas för behov av antenner och sensorer är klart. Men i det underlag som jag har fått är Försvarsmaktens uppfattning att övergången till det nya systemet kompletterat med det flygburna systemet är en fullgod uppföljning av det övervakningsbehov som Sverige har.
Fru talman! Försvarsministern kanske borde ha utvecklat varudeklarationen även i denna fråga. Det var nämligen så att jag 1985-1990 arbetade i MKG sektion 1, där även sjöövervakningen är, så jag kan även detta ganska hyggligt. Ibland går vakthavande befäl 20 dygn per år. Jag har därför under många nätter tittat på de radarbilder som vi nu talar om. Jag kan påstå att det system som nu finns fungerar alldeles utmärkt. Det leds från MKG:s sjöcentral där man har övervakning av svenskt territorium och en bit därutöver. Men det är på grund av att dessa master som är 100 meter höga finns på norra och södra Gotland. Det är den radarbild som finns och som gör att man kan leda övervakning, sjöräddning och miljöövervakning. Och det är kontinuerlig radarövervakning. Varken det som står i svaret eller som försvarsministern sade är korrekt, att det kan övertas av de två 870-stationerna. De finns på norra och södra Gotland, men då är det fråga om väsentligt lägre master. De täcker området norr om Gotland och söder om Gotland. Men mitt på såväl i öster som väster finns det ingen täckning från dessa stationer. Under min tjänstgöring hade jag ett uppdrag att studera detta. Man skulle få en någorlunda hygglig täckning på östra Gotland om man placerade en på Östergarnslandet. Då skulle man klara norr, söder och öster, men inte väster. Och såvitt jag vet finns det inga planer på att upprätta ytterligare en 870-station, utan när man stänger dessa stationer kommer det att bli en glipa. Och radarövervakningen från luften är inte till fyllest eftersom den inte sker kontinuerligt. Jag har lite svårt att förstå vitsen med att man skall sänka masterna från 100 till 50 meter. Då har man ju definitivt avhänt sig möjligheterna att få upp en sensor på tillräckligt hög höjd. Jag tror fortfarande att det är ett sätt för en del av försvaret att göra en besparing, en besparing som inte är sammanvägd med övriga delar av försvaret eller samhället. Det tycker jag nog är en dålig besparing, och jag hade hoppats att försvarsministern här skulle meddela att man var beredd att studera denna fråga ytterligare en gång.
Fru talman! Självklart kan jag inte kommentera i detalj mot den insiktsfulla orientering som Roy Hansson har, eftersom han har varit professionellt verksam inom luftförsvaret på Gotland. Jag tycker att det har varit intressant för mig att få lyssna på hur Roy Hansson menar att andra avvägningar kunde ha gjorts inom Försvarsmakten. Och en sådan här interpellationsdebatt kan verkligen innebära att försvarsministern får höra och lära sig och får se på problemställningar med andra ögon. Därigenom är jag tacksam för att Roy Hansson varit i tillfälle att ge mig en annan bild av avvägningarna inom Försvarsmakten.

Fru talman! Rigmor Ahlstedt har frågat mig vilken åtgärd jag avser vidta för att ett kompetenscentrum för biverkningar av dentala material skall realiseras. Målen för dessa kunskapscentrum är att samla, dokumentera och öka kunskapen inom sina ämnesområden och sprida den kunskapen till olika personalgrupper, bl.a. läkare, tandläkare och andra personalgrupper inom vården. Båda kunskapscentrumen arbetar över ett mycket brett fält och har tillgång till bl.a. internationella databaser. De är en resurs inte bara för vårdgivarna utan även för brukare och patientföreningar. För båda dessa kompetenscentrum har medel avsatts under utgiftsområde 9 i budgetpropositionen för innevarande budgetår. Forskning bedrivs i anslutning till centrumen men finansieras i annan ordning. Kostnader för klinisk behandling av patienterna bärs av respektive huvudman. Socialutskottet uttalade sig positivt till regeringens förslag vid behandlingen av propositionen och konstaterade samtidigt att det kunde finnas behov av ytterligare kompetenscentrum. Enligt utskottet borde regeringen överväga om ett kompetenscentrum med inriktning på dentala material borde inrättas och skulle då beakta vad arbetsmarknadsutskottet uttalade om lokalisering. Regeringen har uppdragit åt Socialstyrelsen att utreda om behov finns av ytterligare kompetenscentrum inom tandvården utöver de centrum som aviserats i propositionen. Socialstyrelsen skall lämna förslag om hur ett kompetenscentrum för dentala material skall kunna utformas för att ge stöd till olika vårdgivare inom tandvården när det gäller att välja lämpligt dentalt material eller andra ersättningar för förlorad tandsubstans och var detta kompetenscentrum kan förläggas. Kompetenscentrumet skall kunna ge information, utbildning, konsultation och handledning inom området. Centrumet skall vidare svara för den information som bör vara samlad nationellt och komplettera olika regionala och lokala satsningar. Det skall dessutom kunna vara en resurs även för patienter och patientföreningar. Socialstyrelsen skall lämna förslag om vilken eller vilka verksamheter som bör erhålla ekonomiskt stöd samt hur stort stödet bör vara. Stödet skall inte innefatta den kliniska behandlingen av patienterna. Förslagen skall rymmas inom ramen för återstående medel för kompetenscentrum, dvs. 5 miljoner kronor. Samråd förutsätts ske med företrädare för vårdgivarna och berörda patientorganisationer. Socialstyrelsens uppdrag redovisades häromdagen till regeringen.
Fru talman! Jag tackar socialministern för svaret på min interpellation och möjligheten att föra ett samtal med ansvarig minister om ett mycket angeläget ämne. Anledningen till att jag har begärt denna debatt är att jag är en av många som under flera år har uppmärksammat problemet med biverkningar som människor får bl.a. av amalgamfyllningar. Jag tror att vi alla har någon i vår närhet som drabbats av detta. Jag hoppas också att vi alla har sett positiva resultat när tänder har sanerats. Vi som har motionerat i detta ämne har också begärt och påpekat fördelarna med ett kompetenscentrum med inriktning på biverkningar av dentala material. Man borde ta till vara den verksamhet och det kunnande som finns vid Akademiska sjukhuset i Jag vill på nytt upprepa att det är oerhört viktigt att man också har en medicinsk forskning och en medicinsk kontroll kring generella biverkningar av tandvårdsmaterial. Riksdagen har gjort ett tillkännagivande till regeringen om att regeringen bör överväga frågan om att inrätta ett kompetenscenter för biverkningar av dentala material. Det tillkännagivandet gjorde riksdagen med anledning av våra motioner. Vi motionärer var naturligtvis nöjda med det och hoppades mycket på detta. När jag nu tar del av socialministerns svar blir jag besviken. Åtminstone inledningsvis har jag inte fått ett klart svar på frågan om regeringen verkligen har gjort det som riksdagen begärt. Än en gång undrar jag: Vilken åtgärd har socialministern vidtagit för att ett kompetenscenter för biverkningar av dentala material skall realiseras? Socialstyrelsen har fått ett uppdrag av regeringen, och ministern talar om att en rapport har avgivits till regeringen. Vad har man rapporterat? Finns det som riksdagen beställt med?
Fru talman! Rigmor Ahlstedt kan mycket väl ta del av Socialstyrelsens rapport, som alltså lämnades häromdagen - detta som ett uppdrag med anledning av riksdagens beslut. Nu skall Socialstyrelsens rapport beredas i vanlig ordning. Sedan skall beslut fattas; just för att följa upp riksdagens beslut med anledning av motionerna.
Fru talman! Kan jag utifrån det svaret göra tolkningen att ministern verkligen ser över det beslut som fattats i riksdagen, att han tar till sig det som han har sagt om att man skall se över möjligheten att inrätta ett centrum för just biverkningar av dentala material? Jag läste en gång juridik och därför kan jag säga att "bör" tolkas mycket skarpt i sådana här sammanhang, nämligen som skall. Sedan skulle jag vilja föra med några tankar till socialministern inför behandlingen i framtiden. Den främsta orsaken till att vi blir sjuka härrör inte från den yttre miljön, att någon slår oss eller så. I stället härrör den från den inre miljön, hur vi har blivit behandlade. Dessutom handlar det om mycket av det som vi får i oss. Människokroppen har trots allt ett förhållandevis kraftfullt försvar mot yttre angrepp. Men när angreppet kommer inuti kroppen bryts man ned. Vi i Centerpartiet påtalar detta gång på gång. Det gäller alltså farorna med gifterna i maten men också den fråga som det handlar om här - gifter i material som används i människokroppen, t.ex. amalgam. Kvicksilver som lösgörs angriper de innersta delarna av oss och kvicksilver är oerhört giftigt. Det är för mig en självklarhet att vi inte borde ha det i munnen. Det är således inte alls underligt att vi även begär att vi skall ha förbud mot användning av amalgam i Sverige. Jag har tidigare tagit upp detta i en fråga till ministern och fick också då svaret att man tittar på saken. Oftast får man just svaret att man tittar på saken. Men det måste också komma ett beslut så att vi kommer fram här. Jag kunde inte låta bli - det var alltför frestande - att även ta upp frågan i dagens debatt. Det här går onekligen hand i hand med forskningen kring biverkningar av tandmaterialen. Vi måste nu få ett forskningscentrum kring biverkningarna som staten ställer sig bakom. Det är ett erkännande av och det skapar respekt för en forskning som är oerhört betydelsefull för oss alla. I dag finns inte den respekten. Till sist skulle jag än en gång vilja uppmana socialministern att - jag förmodar att ministern har läst alla motionerna i det här ärendet - se till att riksdagens beslut verkligen verkställs. Trots att amalgamfrågan diskuterats i mer än 20 år har ingen myndighet eller forskningsinstitution haft något övergripande ansvar för att så att säga föra kunskapläget framåt. Det är hög tid att det uppdraget ges.
Fru talman! Jag kan bara än en gång upprepa att regeringen med anledning av riksdagens beslut gett Socialstyrelsen i uppdrag att utreda frågan och att lämna ett förslag till ett kompetenscentrum. Förslaget har nu kommit och bereds i Regeringskansliet, med sikte på att också beslut fattas.
Fru talman! Jag har förstått det. Men fortfarande säger ministern att man fått uppdraget att utreda möjligheterna till ett kompetenscenter, icke ett kompetenscenter för biverkningar av dentala material. Det är ju det som är det viktiga med det beslut som riksdagen har fattat. Man får inte glömma bort att det här skall handla om biverkningar av dentala material. Jag undrar om ministern trycker också på det.
Fru talman! Uppdraget till Socialstyrelsen handlar om dentala material och självklart också om biverkningarna av dentala material; annars vore det ju ingen poäng med ett kompetenscentrum.

Fru talman! Jag får tacka socialministern för svaret. Sedan kostnadsfriheten för hörapparater försvann, vilket sammanföll nära i tid med både handikappreformen och utvecklingen av nya hörapparater, ökade naturligtvis bekymren för hörselskadade. Det finns bra möjligheter till hjälp, men väntetider och kostnader är sådana i dag att alltför många får vänta alltför länge på hjälp eller kanske inte får någon hjälp. Detta är en kostnad bland flera - häromdagen diskuteras ju de ökade läkemedelskostnaderna - och det är sådant här som ökar den ekonomiska bördan för många människor. De hörselskadade är en stor grupp i Sverige. Man räknar med att de är 830 000-840 000. 21 000 är under 16 år och 405 000 över 65 år. Hörselskadorna ökar, inte som man skulle tro bland de äldre utan faktiskt bland 40-talisterna. Varför vet man inte. Men det kommer alltså att bli ett ökat tryck på hjälp. Det är ett dolt handikapp som t.o.m. glöms bort ibland i folkhälsorapporter, trots att det är så många som drabbas. Det är möjligt att statistiken är en undervärdering av behovet, därför att en tredjedel av alla fall med klar hörselnedsättning var okända för husläkarna, trots att patienterna hade regelbunden kontakt med husläkaren. Hörselnedsättning är ett bekymmersamt handikapp, därför att det har ett starkt samband med minskat umgänge, isolering, nedstämdhet, oro, försämrade kognitiva funktioner, och man kan faktiskt drabbas av förföljseidéer därför att man inte uppfattar vad omgivningen säger. I England rekommenderas screening av hörsel vid husläkarbesök. Det finns en god dokumentation av värdet socialt, psykologiskt och medicinskt av hjälp vid tidig hörselnedsättning för äldre. Om de får en hörapparat och tekniska hjälpmedel i hemmet, förbättras deras situation högst avsevärt. Väntetiderna liksom kostnaderna här varierar avsevärt i landet, precis som vid in vitro-fertilisering, som socialministern och jag diskuterade här för några veckor sedan. Vi löper därmed risk för social dumpning, att det finns vissa landsting som det är bättre att tillhöra än andra. Så kan vi naturligtvis inte ha det. Vem är det som har ansvaret när man prioriterar bort vissa medicinska insatser som sker enligt vetenskap och beprövad erfarenhet? Det är en fråga som blir aktuell i detta sammanhang. Den aktualiserades också i går i ett helt sammanhang. Man diskuterar nämligen i Västsverige att kvinnor med framfall och urininkontinens inte längre skall få behandling för detta därför att det inte är prioriterat. Jag tror att det bara är pengabevis som tar skruv för att få fart på insatserna. Vi har ett behov av hälsoekonomiska bedömningar. Jag vill gärna höra socialministerns syn på möjligheten att genomföra sådana. Och när kommer handlingsplanen?
Fru talman! I svaret på interpellationen säger socialministern att grunden för de handikappolitiska målen är att uppnå ett samhälle som är tillgängligt för alla. Viktigt i detta sammanhang är alltså rehabilitering och hjälpmedel. Jag vill här föra in resonemanget om de handikappades situation på teckenspråket och betydelsen av ett språk. För att kunna fungera i ett samhälle och för att samhället skall vara tillgängligt för en person är ju språket av oerhörd vikt, dvs. att man kan tala och att man kan läsa. Vi hörde nyss Barbro Westerholm tala om hörselhjälpmedel. Den 18 november i fjol antog Europaparlamentet en resolution om att medlemsländerna skall erkänna teckenspråket som officiellt språk. Det visar sig att det är 4 av de 15 medlemsländerna som har erkänt teckenspråket som officiellt språk. Jag vet inte om Sverige har gjort det ännu. Jag ställer därför frågan till socialministern: Har vi gjort det, eller har vi inte gjort det? I referatet av resolutionen påpekar man att det finns sju olika texttelefonsystem som används inom den europeiska unionen. Det gör ju att det blir svårigheter för kommunikation över gränserna. Jag har t.ex. mycket goda vänner i Växjö som är mycket duktiga på schack. De har t.o.m. vunnit Europeiska mästerskapen i schack. Alltså umgås de över gränserna med hjälp av texttelefon och olika kommunikationsmedel. Vad skall vi göra för att hjälpa till i det här sammanhanget? Mina frågor handlar alltså för det första om teckenspråket som officiellt språk och för det andra om de hjälpmedel som behövs för dem som har ett lite allvarligare hörselhandikapp och som verkligen är i behov av ett språk.